Fru talman! Allan Larsson anser att piskan gäller bara för vanligt folk och att moroten är till för de rika. Jag kan se en politik som skärper konkurrensen och som öppnar för integrationen till Europa, som en mycket tuff piska för företagen. Det som Allan Larsson betraktar som moroten för de rika är att vi något justerar sådana skatter som medför att kapital och företag skyr Sverige. Det hjälper ju inga arbetare att jobben flyr utomlands. Om man ser tillbaka på 1980-talet kan man se att det som har skapat omfördelningar från -- för att använda Allan Larssons retorik -- arbetare till kapitalägare är den höga inflationen, den misslyckade eftervården och devalveringspolitiken. All erfarenhetet visar ju att låg inflation och en jämn och långsiktig utveckling är det bästa för folkflertalet. När man för att kunna satsa mer på arbetslöshetsbekämpning och på att bygga ut infrastrukturen vidtar besparingsåtgärder drabbar det visserligen det stora folkflertalet, men det handlar om ganska små summor per individ. Besparingsåtgärderna är framför allt inte riktade mot de utsatta grupperna, dvs. pensionärer med liten eller ingen ATP, en del barnfamiljer samt sjuka och handikappade. Regeringen och den nya majoriteten gör och skall göra riktade insatser för att hjälpa dessa grupper. Regeringspolitiken kommer under den här regeringstiden att bli mer träffsäker och inte så svepande som den ofta var under socialdemokraternas ledning, då man för att stödja pensionärerna höjde basbeloppen i stället för att rikta in sig på de grupper som verkligen behövde hjälp. Med denna sin filosofi blir nog den här regeringen framgångsrik, vilket kommer att leda till en bättre fördelningspolitik med mer träffsäkerhet än vad vi hade under 80-talet.

Fru talman! Sveriges ekonomiska problem är långsiktiga. Därför krävs det en långsiktig och konsekvent ekonomisk politik för att lösa problemen. I den proposition som behandlas i dag beskrivs regeringens ekonomisk-politiska strategi, som är ganska enkel att formulera. Vårt mål är att bryta den ekonomiska stagnationen och att skapa tillväxt i den svenska ekonomin. Det finns faktiskt inget som helst skäl till varför Sverige år efter år skulle ha en sämre ekonomisk utveckling än andra jänförbara länder, tvärtom. I grunden har vi utmärkta förutsättningar -- framgångsrika företag, en välutbildad befolkning och en i många avseenden bra offentlig service. Förutsättningarna blir ännu bättre genom att vi ansöker om medlemskap i EG. Ändå har det under 80-talet gått sämre i Sverige. För närvarande går det inte alls, eller rättare sagt: det går bakåt. Ekonomin krymper. Orsaken är inhemsk -- den ekonomiska politiken har varit felaktigt utformad. Det är fel som givetvis bör rättas till. Och det är vad vi nu ser början på i och med den proposition som ligger till grund för finansutkottets betänkande. Regeringen har åstadkommit ganska många förändringar på mycket kort tid. Flera viktiga beslut har redan fattats här i riksdagen. Löntagarfonderna har avvecklats, skattepolitiken har lagts om och beslut har fattats om sänkning av flera strategiskt riktiga skatter, särskilt för småföretag samt för kapital och sparande. Den offentliga utgiftspolitiken har inriktats på att sänka utgifterna genom viktiga strukturförändringar i socialförsäkringssystemen och genom att avskaffa olika selektiva näringspolitiska bidrag. En privatisering av de statliga företagen har inletts, byggsektorn har avreglerats, möjligheterna har öppnats för utlänningar att friare investera i Sverige, konkurrensen har skärpts på en rad områden, inte minst genom en ändring i plan och bygglagen. Privata daghem har fått samma chans som kommunala daghem. Många, tydligen även Allan Larsson, tycks ha blivit ganska imponerade av allt som har gjorts på så kort tid, vilket egentligen är konstigt. Den enkla sanningen är ju att vi har börjat genomföra precis det om vi före valet sade att vi skulle göra. Den som blir upprörd över detta speglar en förvånande brist på respekt för väljarna och valrörelser. Det tycks vara så, att länder ofta byter regeringar när de ekonomiska problemen hopar sig. Det gäller i varje fall Sverige 1991. Hela ekonomin lider nu kraftigt av sviterna efter många års socialdemokratiska misslyckanden. 1980-talets devalveringspolitik tilläts att alltför länge fortsätta ohämmat och att övergå i överhettning. När bubblan sprack, spreds det chockvågor. Det är dessa sviter som företag och människor nu får känna av. Nu måste Sverige ta sig igenom den deflationsprocess som andra länder redan har klarat av. Det hade varit oerhört mycket enklare om vi hade kunnat ingripa på ett tidigare stadium när de yttre förutsättningarna var bättre, men det ville inte socialdemokraterna ta sig an. De förstod möjligen inte att det var nödvändigt. Hela ekonomin måste nu ställa in sig på en hårdvalutapolitik med låg inflation. Det är svårt och jobbigt att klara den omställningen. Men det är en huvuduppgift för den ekonomiska politiken, att klara av omvandlingen från en ekonomi med hög inflation till en ekonomi med låg inflation utan att få bestående men i form av permanent arbetslöshet. Allan Larsson frågade i sitt anförande vad det är för slags konjunkturpolitik som går ut på att skära ner på efterfrågan under en lågkonjunktur. Jag utgår ifrån att det betyder att Allan Larsson vill lätta på det som han kallade för svångremmen och späda på efterfrågan -- helt enligt keynesiansk konjunkturteori. Jag undrar om inte Allan Larsson har märkt att världen nu ser annorlunda ut än vad den gjorde för 50 år sedan. Då var ekonomierna slutna, men nu är de -- i synnerhet Sveriges ekonomi -- öppna, och vi är integrerade med andra ekonomier. Särskilt kapital, men också andra produktionsfaktorer, är mycket rörliga över gränserna. Då hade ekonomierna låga skatter och en liten offentlig sektor. Nu är det precis tvärtom. Då gick det bra att, enligt dåvarande teori, öka utgifterna när man ville expandera och höja skatterna när man ville bromsa. Så drev man ekonomin uppåt i en trappa, till ett läge där både skatter och offentliga utgifter är alltför höga. Att fortsätta med en sådan utveckling, som tycks vara den politik som Allan Larsson förespråkar, skulle vara helt galet. Det är inte så bra att vara 50 år efter sin tid. När ekonomierna är integrerade med varandra leder den typ av konjunkturpolitik som socialdemokraterna förespråkar mycket snabbt till underskott. Kapitalet är, som jag nämnde, rörligt och om skatterna i Sverige är skyhöga kommer kapitalet att lämna landet. Då blir det inga pengar till investeringar och inga fler jobb. Vid något tillfälle i höstas hörde jag Ingvar Carlsson säga att socialdemokraterna, om de fick chansen, omedelbart skulle höja skatten på kapitalinkomster igen. Jag undrar om Allan Larsson vill upprepa detta påstående. Är det verkligen en politik som Allan Larsson tror skulle leda till tillväxt och fler jobb, att höja skatten på kapital så att investeringskapitalet flyr landet? Herr talman! För att nå tillväxt är det centralt att ha låga prisökningar. Där ser det nu ganska bra ut. Hushållens förväntningar är låga. Prognoserna för nästa år visar att prisökningarna blir låga, t.o.m. lägre än i vissa andra länder. Samtidigt räknar många företag med en stigande produktivitet. Det finns därför utsikter för en förbättring om än långsam av kostnadsläge och konkurrenskraft för våra svenska företag. Men denna process som leder framåt fungerar bara om inflationen förblir låg. Därför är det centralt och helt avgörande att den ekonomiska politiken helt och fullt är inriktad på att skapa förutsättningar för en bestående låg prisökningstakt och därmed förutsättningar för en låg ränta. Detta kräver nu en stram finanspolitik, eller rättare sagt en stram utgiftspolitik. För det går faktiskt inte, Allan Larsson, att fortsätta höja skatterna som ni har föreslagit i er motion. De måste i stället sänkas. Det har vi börjat göra. När man talar om stram finanspolitik betyder det därför i praktiken, för varje ansvarig ekonomisk politiker, att man talar om stram utgiftspolitik. Jag menar att utgifterna måste sänkas mer än vad skatterna sänks, eftersom övergången från en ekonomi med hög inflation till en med låg inflation betyder att statens budget så att säga engångsvis försämras. Det gladde mig höra att Allan Larsson uppenbarligen förstod detta. Jag ser fram emot att få förslag till utgiftsminskningar i kommande motioner från socialdemokraterna. Den försämringen beror på att utgifterna för kommunalskattemedel och många transfereringssystem växer med den gamla, högre prisökningstakten, medan inkomsterna växer med den nya, låga inflationstakten. Den delen av budgetunderskottet kan inte rätta till sig själv. Den delen skulle bara försvinna om man fick en hög inflation igen, och det vore fatalt för möjligheten att nå ekonomisk tillväxt. Merparten av det resterande budgetunderskottet beror på den ekonomiska stagnationen. Jag utgår ifrån att Allan Larsson vet att när tillväxten uteblir växer inte heller statens inkomster. Den ökande arbetslösheten, som är en direkt följd av den ekonomiska stagnationen och den socialdemokratiska politiken, skapar inte bara sociala problem och svåra personliga tragedier för enskilda människor utan också automatiskt stigande utgifter, antingen i form av sysselsättningsskapande åtgärder, som vi tycker är bra, eller utbetalt kontantstöd, om man vill ha den linjen, vilket vi inte har. Budgetens beroende av den ekonomiska utvecklingen illustreras tydligt av den prognos från riksrevisionsverket som Allan Larsson också nämnde. Jag jämförde med förra prognostillfället, som var ungefär sex veckor tidigare. Sedan dess hade inkomsterna för innevarande budgetår minskat med ungefär 16 miljarder kronor och underskottet totalt sett försämrats med 12 miljarder kronor. Nu påstår Allan Larsson att det skulle vara regeringens fel att statsfinanserna skulle ha försämrats med 19 miljarder kronor sedan en något längre period tillbaka, ungefär sedan vi tillträdde. Det är fullständigt struntprat. Det är möjligt att Allan Larsson kunde bluffa med den typen av siffror när han var finansminister och vi andra inte hade tillgång till samma material. Men nu är det inte så. Sanningen är den att mer än nio tiondelar av den försämring som Allan Larsson pekade på är en ren och skär följd av den socialdemokratiska politiken, en sämre ekonomisk utveckling, en ökning av utgifterna för aktiv arbetsmarknadspolitik, varav en del hade beslutats av er utan att medel anslagits, och en större sänkning av sjukförsäkringsavgiften. Det senaste beror på att ni, med vanlig snålhet gentemot småföretagarna i Sveriges land, hade räknat fel och räknat för lågt. Någon miljard beror på den nya regeringens beslut. Det kan kanske bli ytterligare någon miljard, därför att vi tycker att det är viktigt att hävda arbetslinjen inom arbetsmarknadspolitiken. Om Allan Larsson vill ta strid om detta ser jag med visst intresse fram emot den kampen. Diskussionen om budgetunderskottet illustrerar egentligen ännu en tanke, nämligen hur centralt det är att förbättra den ekonomiska tillväxten. Den visar hur avgörande det är att på ett konsekvent sätt, systematiskt, angripa olika utgiftssystem för att minska utgifterna och öka motivationen för arbete och sparande. Då ökar man tillväxten i båda ändarna, så att säga. När man angriper utgiftssystemen får man lägre utgifter och en lägre inflation. När man ändrar motivationen för arbete och sparande får man en ökad produktion och ökad tillväxt. Det är en mycket enkel kedja. Det skulle vara intressant att höra om Allan Larsson på någon punkt skulle kunna peka på något fel i denna kedja. Den leder nämligen fram till det faktum att om man vill ha fler riktiga jobb i Sverige, måste man föra en politik som begränsar de offentliga utgifterna. Kedjan ser ut så här: -- Fler jobb kräver ekonomisk tillväxt. Jag gissar att alla håller med om det. -- En högre tillväxt kräver att vi har en låg inflation. Jag gissar att Allan Larsson håller med om det. Det stod i hans propositioner, sida upp och sida ned. Låg inflation kräver en stram finanspolitik. Även detta stod i Allan Larssons egna propositioner. -- Stram finanspolitik kräver en stram utgiftspolitik. Det kan hända att socialdemokraterna fortfarande tror att man löser problem genom att höja skatter. Det kan vara intressant att höra Allan Larssons kommentar till detta. Jag gör inte det. För en stram finanspolitik krävs en stram utgiftspolitik, menar jag. Det är lätt att tala om en stram utgiftspolitik, men för att genomföra en sådan krävs konkreta beslut om ändringar i utgiftssystemen som minskar de offentliga utgifterna på rätt sätt. Jag frågar nu Allan Larsson: Är det något fel i kedjan? Den leder från önskemålet om fler riktiga jobb till krav på att begränsa statens utgifter. Det är den typ av resonemang som finns både i propositionen och i utskottsmajoritetens text. Mot den har Allan Larsson uppenbarligen reserverat sig. Jag har inte fått klart för mig på vilken punkt han har invändningar. Herr talman! Det finns säkert personer som tycker att det är konstigt att jag som socialliberal kan föreslå förändringar av statens utgifter av typen uppskjutande av en barnbidragshöjning, karensdagar om än med högkostnadsskydd och mindre pengar till kommunerna. Jag gör det för att jag vet att detta är det enda sättet att bevara och utveckla välfärden. Det är det enda sättet att skapa riktiga jobb för de människor som är arbetslösa eller riskerar att bli det. Det är det enda sättet att åstadkomma stigande inkomster för hushållen i Sverige. Jag vill inte göra som Allan Larsson, som med rättvisa uppenbarligen enbart menar att fördela en minskande kaka, en krympande kaka. Detta är, tycker jag, destruktivt -- det är att skapa konflikter i samhället. Kampen om den krympande kakan, Allan Larsson, vinns aldrig av människor inom det glömda Sverige. Ordet rättvisa, vill jag för övrigt påpeka, förekommer på s. 1 i programmet Ny start för Sverige. Det vore trevligt om Allan Larsson hade läst längre än till första ordet. När kakan krymper i sviterna efter den socialdemokratiska politiken under de senaste åren, drabbas ju de hårdast som har en svag anknytning till arbetsmarknaden. Det är de som blir arbetslösa. Arbetslöshet är värre än karensdagar, Allan Larsson. När kakan krymper och när inflationen är hög, som den har varit under en lång följd av år, omfördelas varje år mångmiljardbelopp från den som spar till den som lånar. Det tycker jag är oerhört orättvist. Den typen av godtyckliga omfördelningar är vad den politik som ni är inne på nu riskerar att leda till. När kakan krymper finns heller ingenting, eller litet, att omfördela till det glömda Sverige. Det är en socialliberal plikt att ändra på detta. Den ekonomisk--politiska strategi som slås fast i propositionen och i utskottsmajoritetens text är inledningen till en ny ekonomisk politik. Det är den enda politik som innebär att Sverige återvinner utvecklingskraft. Jag menar att i dagens problem finns morgondagens lösningar. Vår politik tar fasta på de möjligheterna. Får jag, herr talman, avslutningsvis tillägga att jag tycker att det är oansvarigt av Allan Larsson, som är ledamot av riksbanksfullmäktige, att stå här och tala om att det skulle vara den svenska ekonomin som har skapat valuta och ränteoron. Han polemiserar därmed direkt mot riksbankschefen och mot det beslut som han har varit med om att fatta. Jag tycker att den typen av utfall är mycket olämpliga.
Herr talman! Det är de inte alls, fru finansminister. Det är en rätt för en ledamot i Sveriges riksdag att få tala om vad regeringen har ansvar för. Och det är lätt att se att det i ett läge med internationell oro var vissa länder -- t.ex. Norge, som också har minoritetsregering och som har vissa problem med att få igenom sina förslag -- som icke påverkades av detta på det sätt som här hade skett. Vad ni ägnade er åt under hösten var just att skapa bilden av Sverige som ett land som omvärlden jämställde med Finland när det gällde ekonomin. Jag har försökt ge en motvikt till detta. Om det är någon som har varit ansvarsfull så är det jag. Och Lars Tobisson har nu medgett att jag har haft rätt när jag visat på att bytesbalansen på ett påtagligt sätt har förbättrats och att vårt behov av internationell finansiering därmed har minskat. Han har gått med på -- och visat -- att hushållssparandet ökade i minst samma omfattning som det offentliga sparandet har försämrats. Hade finansministern under hösten ägnat sig åt att lämna de upplysningarna, att energiskt visa omvärlden att Sveriges ekonomi är i grunden stabil, att Sverige är ett av de länder som klarar EGs krav, då hade inte det här behövt inträffa. Och därför har jag som ledamot av riksdagen nu rätt -- och skyldighet gentemot mina väljare -- att tala om vad finansministern har för ansvar och vad regeringen har för ansvar. Jag tycker att Anne Wibble har satt ett rekord som är svårt att slå. På mindre än tre månader har Anne Wibble skapat kriser, kaos och oreda på tre viktiga områden. Det första är krisen i byggandet. Genom att regeringen kastade fram ett antal förslag som alla skapade osäkerhet, eller skapade säkerhet om försämrade villkor för bostadsförsörjningen och byggandet, uppstod det kaos i den verksamheten. Man frågar sig inom branschen: Varför skall regeringen inte låta anpassningen ske normalt på marknadens villkor? Varför skall man klampa in och knäcka verksamheten med politiska åtgärder? Det är just detta som är skillnaden mellan vår syn och er, inte det som finansministern har påstått. När 7 000 byggnadsarbetare demonstrerar, när ett av regeringspartierna motionerar om en haverikommission -- ja, då har det gått snett på allvar. Det andra området är valutakrisen, som jag nyss talade om. Här har finansministern ett stort ansvar. Riksbanken fick agera som haverikommission för att markera för omvärlden att det man trodde var fel. Sveriges ekonomi är stark, och finansministern måste tala om detta så att det inte uppstår någon osäkerhet. Vi skall komma ner med räntorna och räntemarginalerna, och finansministern kan bidra till detta genom att stå upp och visa på de starka sidorna. Det tredje området gäller de mer långsiktiga frågorna, om fördelningen av inkomster och välfärd. Ni har satt tändstickan till en stubintråd. I andra änden finns en krutdurk -- och 1993 års avtalsrörelse.
Herr talman! I fråga om valutaoron tror jag uppriktigt sagt mera på riksbankschefens analys än på Allan Larssons. Låt mig tillägga att jag tror att jag mer än de flesta politiker, både under valrörelsen och i andra sammanhang, har bemödat mig om att framhäva fördelar av en del beslut från tidigare år. Det har varit oerhört enkelt för en liberal att göra det. De åtgärder som varit stärkande för den svenska ekonomin har nämligen varit sådana som vi har drivit under en lång tid och till slut lyckats få med andra partier på -- skattereformen, ansökan om medlemskap i EG, energiöverenskommelsen, knytningen av kronan till ecun. Allan Larssons argumentation passar faktiskt inte riktigt bra just mot mig. Den andra punkt som Allan Larsson tog upp gällde byggandet. Han försökte vinna samma poäng i en frågedebatt för någon vecka sedan. Nu är sanningen tyvärr den, Allan Larsson, att det finns förfärligt många tomma lokaler och lägenheter. Jag tror att det är mycket svårt att se att man utan kraftigt ökad subventionering av byggandet skulle kunna åstadkomma något slags expansionslust i den sektorn. Problemen har uppkommit därför att ni tillät sektorn att expandera ohämmat. När man ser på utvecklingen både av antalet anställda och av produktionsvolymen, finner man en våldsam puckel. Den puckeln hade börjat minskas långt före regeringsskiftet, och detta kan man tyvärr inte göra något åt. Det är faktiskt så, Allan Larsson, att om man blåser på för mycket så sker sedan en viss uppbromsning. I likhet med många andra av de här uppblåsta företeelserna är detta en följd av vad hela Sveriges ekonomi lider av nu -- att ni inte i tid kunde lägga om den ekonomiska politiken. Låt mig sedan också försöka få ett svar. Jag svarade på rätt många av Allan Larssons frågor, och det återstår kanske inte någon enda. Jag ställde inte så många frågor, endast två. Den första gäller: Är Allan Larsson beredd att på allvar föreslå att socialdemokraterna skall höja kapitalinkomstskatten igen, om ni får chansen? Det går lätt svara ja eller nej på den frågan. Den andra frågan gäller den kedja som det här har talats om: Vill man ha flera jobb, så krävs det tillväxt, låg inflation, stram finanspolitik, stram utgiftspolitik och beslut om minskade offentliga utgifter. Är det något fel i den kedjan? Den är hämtad från helt vanliga ekonomiska texter, och jag är övertygad om att Allan Larsson har mycket svårt att friskriva sig från dem. Kedjan leder till att om man vill ha stabila, riktiga jobb, då måste man ha en ambition och ett mod att föreslå en del obekväma saker i form av minskade offentliga utgifter. Jag frågar: Har Allan Larsson det? Förstår han att det är detta det handlar om?
Herr talman! Det är intressant att lyssna till magister Wibbles förhör här. Jag tänker ge besked på frågan om skatterna. Vårt förslag finns i vår motion och i vår reservation; det är lätt att läsa. När det gäller frågan om ohämmad expansion tidigare, så minns jag våra diskussioner här förra våren, när jag var med och införde en särskild broms på kontorsbyggandet i storstadsområdet. Då fick vi inte stöd av Anne Wibble på den punkten, utan då skulle det vara mer liberalt och fritt fram. Vi hindrade kanske en del av det som var på gång och som inte skulle ha någon marknad. Det finns utrymme att bygga inom infrastrukturen och påskynda projekt. Arlandapendeln är ett sådant projekt som ni har förskjutit och som borde komma i gång. Det finns mycket mer sådant som behöver göras, exempelvis ombyggnad på den kommunala sektorn och bostadssektorn. Låt bostadsbyggandet få utvecklas efter de villkor som nu gäller, och ställ er inte på bromsarna, vilket ni har gjort. Anne Wibble är här i debatten den fjärde talaren i rad som företräder regeringskoalitionen, och jag känner mig fortfarande inte nöjd med de svar jag har fått på frågorna. Hur skall alla småföretag få avsättning för varor och tjänster när ni drar åt svångremmen inom trefjärdedelar av ekonomin? Vad är det för skillnad mellan den politik som era partivänner har genomfört i Danmark, Storbritannien och på andra ställen, och som har lett till en arbetslöshet på 8--10 %, och den politik ni bedriver här? Varför ger den arbetslöshet på ett ställe men har undergörande verkningar just här i Sverige? När det sedan gäller fördelningspolitiken: Varför skulle det lyckas att stimulera ekonomin på det sätt ni gör när det inte har gett de effekterna i Storbritannien, som har haft en sämre ekonomisk utveckling, och i USA? Ekonomerna i USA säger att regeringen Bildt lurar sig själv. Slutligen, och det är viktigt: Hur blir det nu med statsfinanserna för innevarande budgetår? Ni har sagt att ni skall finansiera ansvarsfullt. Smit nu inte ifrån den här frågan! Den är viktig. Det handlar om trovärdigheten i det ni säger i propositionerna. Kommer ni eller kommer ni inte att lägga fram förslag som finansierar de skattesänkningar ni har genomfört innevarande budgetår?
Herr talman! Jag tar den sista frågan först, eftersom jag glömde att skriva upp den. Vi har redan finansierat de skattesänkningar som vi har föreslagit. Det går bra att läsa i propositionen. Vad Allan Larsson därutöver pekade på var någon slags historisk utveckling under de senaste två månaderna, som är en följd av den ekonomiska utveckling han själv har skapat. Jag trodde att vi hade klarat av den typen av frågor. När det gäller historieutvecklingen tog Allan Larsson upp frågan om överhettningen. Låt oss gå tillbaka till när problemen med överhettningen började på allvar i valrörelsen 1988. Då fanns ett parti i Sveriges politiska liv som faktiskt hade modet att tala om att det krävdes en viss begränsning av de offentliga utgifterna, och det var inte socialdemokraterna. Allan Larsson nämner många vettiga saker när det gäller byggmarknaden, men allt detta gör vi. Vi satsar på en tidigareläggning av investeringar i infrastrukturen, vi satsar på ombyggnader och gör många kloka och viktiga saker för att påskynda projekt som ändå skall sättas i gång. I det paket med arbetsmarknadspolitiska åtgärder som föreslås på tilläggsbudget II, skall närmare 1 miljard kronor avsättas till tidigareläggning av statliga byggnadsinvesteringar. Det sker just av sysselsättningskäl för att få en spridning när det gäller sysselsättningsmöjligheter för olika grupper på arbetsmarknaden. Det är inget fel på allt det som Allan Larsson nämner, men det är sådant som regeringen redan gör. Jag vill ta upp två centrala punkter. Den första är detta med låg inflation, något som enligt min uppfattning är mycket centralt. Jag hoppas att Allan Larssons envishet om byggandet ändå inte betyder att han tror att man skall kunna bygga Sverige ur krisen. Det som är helt avgörande för möjligheten att skapa arbetstillfällen åt alla dem som i dag som är arbetslösa eller uppsagda på grund av er politik, är att vi har en låg bestående inflation och en trovärdighet i en låg inflationstakt. Då måste vi också föra en politik som skapar trovärdighet i fråga om den låga inflationstakten. Allan Larsson frågade varför denna politik skulle lyckas i Sverige när den inte lyckats i t.ex. England. Jag kan då bara konstatera, att trots de historier som figurerar i diskussioner och debatter faktiskt håller sig så, att Margaret Thatcher talade mycket om att sänka skatter och minska offentliga utgifter, men hon gjorde precis tvärtom. Det är ändå det man åstadkommer som räknas. Effekten av de åtgärder man satte in blev att skatterna och utgifterna ökade, och inte oväntat ökade arbetslösheten mycket dramatiskt. Vi kommer inte att göra på det viset, det kan jag garantera. Jag tror att Allan Larsson får hitta något annat land att jämföra med. Den avgörande faktorn från tillväxtsynpunkt är den låga inflationen. Från fördelningssynpunkt är tillväxten central. Allan Larsson talar som om det mest viktiga i världen skulle vara hur man fördelar en kaka som minskar. Jag tycker att detta är en oerhört destruktiv ambition, nämligen att syssla med hur man fördelar en minskande kaka. För en socialliberal är detta fullständigt ohållbart. Vi vet av erfarenhet att när man fördelar en krympande kaka, blir det aldrig det glömda Sverige som vinner. Vi vill se till att det glömda Sverige hör till vinnarna, och det kräver ekonomisk tillväxt framöver. Det är för att detta skall bli möjligt som regeringen har lagt om den ekonomiska politiken.

Herr talman! Får jag först informera Lars-Ove Hagberg om att socialliberalism som företeelse är bra mycket äldre än begreppet nyliberalism. Uttrycket myntades för ganska många decennier sedan av en tidigare folkpartiledare som är mig något närstående. Det skall bli trevligt att diskutera begreppet socialliberalism och skillnaden gentemot andra inslag i liberalism någon gång. Det handlar som man förstår om en social ansvarskänsla, ett socialt ansvar och en social omsorg, dvs. en omsorg om hur människor som enskilda individer har det och ett ansvar hos var och en av oss övriga att hjälpa till i de fall det inte fungerar av egen kraft. Får jag också kommentera det som Lars-Ove Hagberg sade. Jag är sannerligen inte ute för att klämma åt någon. Det handlar om, vilket jag har försökt att tydliggöra många gånger, att vi nu står inför en situation där vi måste göra något drastiskt för att rätta till de problem som vi har ärvt genom tidigare misstag på 80-talet. Då kan man lätt räkna ut att regeringen har föreslagit ett antal åtgärder som gäller A-kassan och medlemsavgiften i fackliga organisationer. Vad jag ville göra, och också gjorde, var att jämföra vad den enskilda hushållsmedlemmen åsamkas med vad man skulle åsamkas om man miste jobbet. Om man har en familj som består av en man med normal industriarbetarlön och en deltidsarbetande hustru och en av dem mister jobbet, är det fråga om 1 700 kr. mindre i månaden. Om man har litet oro på valutamarknaden och räntorna stiger blir det högre boendekostnader med kanske uppemot 1 200 kr. per månad, allt räknat efter skatt. Man kan jämföra detta med vad ökad tillväxt ger i form av ökad inkomst och ökad service, genom den utbyggnad av kommunal och annan service som man kan åstadkomma då. Får man bara en och en halv procentenhets högre tillväxt i Sverige, dvs. 2,5 % i stället för 1 %, som är det maximala som socialdemokraterna kom upp till, blir detta 1 200 kr. mer i månaden för den här familjen med en industriarbetare och, som jag tror det var, ett deltidsarbetande sjukvårdsbiträde. Det är ganska mycket pengar och en ganska stor skillnad. I det ena fallet får man mer, och det får man enbart i de fall där man faktiskt har tillväxt. Jag har inte så bra kläm på vänsterpartiets åsikter, men det borde ju ändå vara relativt enkelt även för Lars-Ove Hagberg att förstå, att tillväxt åstadkommer man egentligen bara om företag finner att det är någon poäng med att producera. Det låter väldigt anonymt och konstigt när man pratar om den här marknaden, men det är alltså vi. Alla vi här är marknadskrafter. Alla de övriga 8 1/2 miljon människorna i Sverige är marknadskrafter. Det låter anonymt, kapitalistiskt och kanske konstigt när man talar om marknaden på det sätt som vänsterpartiet ofta gör, men i praktiken innebär det ju människor, vanligt folk. Det är väl alldeles utmärkt att människor får bestämma litet mer om vad som skall produceras och tillhandahållas?
Herr talman! Då är demokratin marknaden, om jag förstår det rätt, eftersom den skall sköta det här. Den marknaden är vi. Vi har graderad köpstyrka, och alltså har vi också graderad rösträtt i demokratin. Det finns ju starka aktörer på denna marknad. Så kommer vi till detta med tillväxten. Där har jag försökt att få ett svar från regeringspartierna om huruvida de tror att de kan lösa landets problem genom skattesänkningar, samtidigt som man direkt pekar ut de arbetande och de anställda som de som skall bära bördan. Får man då en ökad produktivitet? Stöder det intresset för att utveckla svenskt näringsliv, sätta i gång arbete och förnya? Det tror jag definitivt inte. Vänsterpartiet är berett att ta ansvar för att Sverige har ett bra näringsliv och att vi ser till att hela folket vill vara med i den processen. Men detta vill ni tydligen inte, utan ni säger att denna tillväxt skall komma av några få genom den här skattesänkningen. Detta går inte ihop. Räkneexemplet här är ju ett skräckscenario på hur den här typen av ekonomi fungerar med den politik som regeringen för, eller inte för. Den här marknaden bestämmer nämligen helt andra villkor och vill inte vara med och styra. Jag fick inte heller något svar på om det fanns några regeringar eller något land som har sänkt skatterna och sedan drastiskt, eller ganska mycket, minskat arbetslösheten eller jämnat ut inkomster och förmögenheter. Sedan kommer vi till frågan om liberalismen. Det blev ju en häftig debatt mellan Bengt Westerberg och moderaterna om vem som hade monopol på liberalismen för några år sedan. Moderaterna Carl Bildt och Lars Tobisson hade tagit den nya framgångsfilosofin till sig, och då var man tvungen att tillföra liberalerna till folkpartiet. Jag ställer detta emot de gamla vänsterliberalerna, och även socialliberalismen, som hade ansvar och omsorg för människor. Vad säger nu regeringen egentligen till dem som drabbas? Vilken hjälp får de? Jo, minskade offentliga utgifter i kommunerna och drastiska nedskärningar för dem som har det sämst ställt. Det är vad man kan se framför sig. Det finns väl inte någon kommunalman som säger att nu skall man förbättra för de sämst ställda, man säger snarare att man måste strama åt och att man måste minska. På område efter område säger man tvärtemot vad gamla socialliberaler och vänsterliberaler tidigare har sagt, när Anne Wibble nu för politiken åt det här hållet. Det är alltså åt rakt motsatt håll.
Herr talman! Jag har inte på något sätt monopol på socialliberalism, och jag vill inte ha det heller. Men jag vill gärna se många fler omfamna denna ideologi. Men jag har ju små förhoppningar om Lars-Ove Hagberg, måste jag erkänna. Bland det viktigaste som har kommit fram i den här debatten är att det finns några -- de som står bakom majoritetsskrivningen i utskottsbetänkandet -- som faktiskt har en relativt gemensam grundsyn, som handlar om att det för att åstadkomma förändringar och tillväxt i ekonomin i Sverige krävs att man gör någonting annorlunda. Man kan inte bara slå sig till ro och låta allt förbli som tidigare. Vi vet vad det blev av det. Det blev arbetslöshet, stagnation och under en lång period mycket höga prisökningar. Det var ganska dåligt, och det var då man fick dessa ökande klyftor mellan dem som hade det bra ställt och dem som hade det sämre ställt. Det vill vi undvika. Jag tror ingalunda att skattesänkningar av det ena eller det andra slaget är allena saliggörande, som Lars-Ove Hagberg frågade om. Jag är däremot övertygad om att det är nödvändigt att genomföra vissa strategiskt betydelsefulla skattesänkningar. Men det räcker ju inte med att göra en sak, utan man måste göra ett antal viktiga kompletterande åtgärder, inte minst på utgiftssidan, för att hålla den strama finanspolitiken och den strama antiinflationspolitiken. Därutöver krävs det en lång rad åtgärder, som finns beskrivna både i propositionen och i utskottsbetänkandet. Det handlar om privatisering, betoning på enskilt ägande, förbättringar i transportsystem på vägar och järnvägar, förbättringar i utbildningssystem osv. Ett antal av dessa punkter brukar inte vara så kontroversiella. Därför centreras debatten ofta kring just det som man har olika åsikter om. Då verkar det som om detta vore den enda punkt som var väsentlig. Det är viktigt att poängtera att alla dessa saker faktiskt ingår i en samlad strategi. Man kan inte rycka ut en och säga: Simsalabim, gör man så är allting löst och bra. Så fungerar det inte.

Det är detta vi arbetar med. Där utgår vi från de problem som finns i dag och som vi måste hantera. Men vi ser dem som en inkörsport till morgondagens möjligheter.

Herr talman! Finansministern sade att det krävs en långsiktig politik för att klara de ekonomiska problemen. I det kan man naturligtvis instämma. Men det finns ett område -- som kanske kan tyckas litet, men som är oerhört betydelsefullt för att valuta skall kunna komma in i landet --, nämligen det som handlar om vår turistpolitik, där regeringen bedriver en politik som går precis tvärtemot den långsiktiga politik som man säger sig företräda. Jag har i min hand, herr talman, ett regleringsbrev som är skrivet för en vecka sedan, undertecknat av näringsministern, där det står att regeringen har redovisat sina avsikter att avveckla statens engagemang i Sveriges turistråd. I detta regleringsbrev skriver regeringen också att Sveriges turistråd i princip inte får använda några av de pengar som riksdagen fattat beslut om så sent som i våras. Sveriges turistråd bedriver en verksamhet som sysselsätter ungefär 100 personer, med utlandskontor bl.a. i Tyskland, Danmark och Norge. Rådet arbetar för att vi skall få in valuta till Sverige, men innebörden i regleringsbrevet är ju att verksamheten i princip kommer att lamslås. Att regeringen har fattat ett beslut som går tvärs emot vad riksdagen har sagt är, menar jag, ett konstitutionellt fel, eftersom regeringen har att följa beslut som fattats av riksdagen. Turistpolitik handlar om långsiktighet, att bedriva en verksamhet som går ut på att man skall jobba över flera år. Därför innebär det här regleringsbrevet att turistrådet inte kan arbeta med frågor där det krävs insatser även efter den 30 juni nästa år. Det är ganska anmärkningsvärt att regeringen har skrivit ett sådant här regleringsbrev. Jag utgår nämligen ifrån att riksdagen i dag kommer att fatta ett beslut där det sägs att det är viktigt att statsmakterna anslår pengar och att det finns en turistorganisation, bl.a. för att kunna få in valuta till Sverige. Som det står i finansutskottets betänkande, omsätter turistbranschen med alla dess binäringar omkring 100 miljarder kronor. Det är bara att konstatera att om vi kan få hit en enda turist från utlandet som går på krogen, som bor på hotell eller på campingplats osv., innebär det att samhället får in mellan 60 och 70 öre på varje krona som den här tysken, norrmannen eller vad det nu kan vara omsätter i vårt land. Det är alltså ren förtjänst att bedriva en turistpolitik som leder till att vi till vårt land får in fler människor som omsätter pengar här, något som naturligtvis bidrar till sysselsättningen. Det är egentligen obegripligt att regeringen kan komma med ett förslag där det heter att staten inte skall blanda sig i en sådan här sak, men jag kan förstå det utifrån ideologiska skäl. I en debatt som näringsministern och jag förde för några veckor sedan fick jag klart för mig att vad det handlar om är att allt som staten sysslar med är någonting fult. Marknadskrafterna skall ha fritt spelrum. Men turistbranschen är speciell. Omkring 21 000 företag är verksamma på området, de flesta av dem små.

Men vi har konstaterat att det i dag föreligger majoritet för att det är viktigt att det finns en organisation som arbetar för att få hit fler turister. Därför stämmer naturligtvis inte det som i dag har sagts av regeringens företrädare, att man skall bedriva en långsiktig politik och en politik för att få in valuta. Om Sveriges turistråds kontor i Tyskland avvecklas, kan man inte längre marknadsföra Sverige där. Kan vi inte göra det, åker tyskarna naturligtvis till Danmark och Norge i stället. Det jublar säkert danskar och norrmän över, samtidigt som vi svenskar då har sämre möjligheter att utveckla turismen i vårt land. Jag tycker att det är ytterst anmärkningsvärt att regeringen över huvud taget kan komma på tanken att handla så som den har gjort. Inte minst anmärkningsvärt är att centerpartiet, som genom åren har motionerat om större anslag till Sveriges turistråd, bl.a. för marknadsföring av Sverige i utlandet, kan ställa upp på det som näringsministern har givit uttryck för. Jag är naturligtvis glad över att finansutskottet säger att staten måste fortsätta att främja turismen, men då är det ju märkligt att regeringen kan besluta att handlingsförlama Sveriges turistråd bara några dagar innan riksdagen fattar beslut om turistrådets fortsatta verksamhet. Om turistrådet inte får använda medel som riksdagen har anvisat utan regeringens medgivande för åtaganden som sträcker sig efter halvårsskiftet nästa år, innebär det i praktiken att det är lika bra att lägga ner verksamheten redan i dag. När man arbetar med att utveckla turism, handlar det inte om att framställa kataloger och vidta andra marknadsföringsåtgärder med tanke på att det skall komma turister i januari eller februari. Den verksamhet som nu pågår inom Sveriges turistråd och alla de branschorganisationer som finns på området sker inte med inriktning på första halvåret nästa år, utan den siktar till att få hit turister under hösten eller våren och sommaren året därpå. Jag utgår ifrån att konstitutionsutskottet måste titta på om regleringsbrevet stämmer överens med de regler och riktlinjer som finns för regeringsarbetet, om det inte här rör sig om ministerstyre i allra högsta grad när regeringen frångår riksdagens beslut och skriver ett regleringsbrev några dagar innan riksdagen i dag antagligen fattar beslut om att turistrådets verksamhet måste vara kvar.

Herr talman! Regeringen skriver i en proposition att avsikten är att avveckla engagemanget i Sveriges turistråd och skriver samtidigt i den proposition som vi nu behandlar att man är beredd att anslå 50 milj.kr. i engångsbelopp till näringen för att ta hand om hela den verksamhet som hittills bedrivits av turistrådet. Låt mig då bara konstatera att detta är ett slag mot turismen och dess utvecklingsmöjligheter. Både Per-Ola Eriksson och jag vet att det finns verksamheter inom turistnäringen som kräver kunskaper och basmaterial som egentligen ingen kan betala för. Det borde dock vara samhällets uppgift att göra det, med utgångspunkt i att samhället får del av de intäkter som flyter in från bl.a. utländska turister. Skriver man att det skall ske en avveckling skapas oro bland de människor som arbetar inom denna verksamhet -- konkurrenterna utomlands jublar naturligtvis -- och de drabbas av handlingsförlamning. Det går inte att arbeta långsiktigt. Det är därför det är bra att riksdagen i dag säger ifrån att det måste finnas medel även i fortsättningen. Sedan går det att fundera över hur pengarna skall användas. Det är naturligtvis riktigt att både momshöjning och andra åtgärder som har vidtagits har inneburit en ökad belastning för turistnäringen. Jag håller med om det. Men det blir inte bättre om man avvecklar de verksamheter som inte företagare kan betala för utan som borde vara en uppgift för samhället. Vi socialdemokrater menar att det måste finnas en basverksamhet för att utveckla svensk turism. Sverige skulle i så fall bli det enda landet i Europa som inte har ett statligt engagemang i form av en turistrådsverksamhet -- möjligtvis med undantag för Albanien. Det är klart att då jublar konkurrenter bland norrmännen, danskarna osv. Men det gynnar inte möjligheterna för att få in valuta i Sverige och inte heller sysselsättningen -- som är så viktig för de 21 000 företag som finns i landet. Man försöker här ge sig in på en huvudlös politik. Jag utgår från och hoppas naturligtvis att det beslut som fattas och det som skall skrivas i budgetpropositionen, med utgångspunkt i riksdagens beslut, leder fram till att vi får en verksamhet där vi kan utveckla svensk turism i stället för att avveckla den.

Herr talman! Det har talats mycket i dag om att vi skall skapa garantier för varaktiga arbeten och tillväxt i ekonomin. Samtidigt har vi tidigare fört debatter och fattat beslut i riksdagen som har skapat en betydande osäkerhet när det gäller den samhälleliga riskkapitalförsörjningen, inte minst till de norra länen. Vi har bl.a. diskuterat indragningarna från utvecklingsfonderna och från I tolv års tid har det diskuterats om möjligheterna att återföra en del av vattenkraftens vinster till de vattenkraftsproducerande länen. Ursprungligen uppdrog länsstyrelsen i Norrbottens län redan 1979 till professor Ingemar Ståhl att belysa frågan. I hans förslag ingick bildandet av ett Norrbottens kraft Luleälven, och avkastningen skulle kunna överföras till en industrifond som verkade för regional utveckling. Därefter har flera belysningar och utredningar gjorts, t.ex. i regionalpolitiska kommitténs betänkande REK87. Den senaste statliga utredningen, SOU 1991:8, har inte utrett huvudfrågan hur vinsterna från äldre vattenkraft skall kunna återföras till vattenkraftsproducerande regioner. I stället kommer man ett förslag om skatt på vattenkraftsstationernas markvärde. De olika modeller som under årens lopp har föreslagits har jämförts på olika sätt, och det borde nu finnas ett ordentligt underlag för regeringen att lägga en proposition som plockar fram den bästa tekniska lösningen. Vi från vårt parti är beredda att diskutera olika lösningar. Vad vi nu har föreslagit i motion Fi11 är ett principbeslut i frågan om återföring av vattenkraftsvinster och ett uppdrag åt regeringen att komma med förslag. Självfallet skall en sådan återföring inte vara någon ersättning för de ordinarie årliga regionalpolitiska insatserna. Möjligen kan man från statens sida komma ifrån de ibland nödvändiga akuta insatserna i de här länen. Vi har också sagt, att för att få en flygande start på denna vattenkraftsfond skulle 1 miljard av löntagarfondstillgångarna kunna överföras som ett startkapital. Det är oerhört viktigt att tillvarata det regionala engagemang som finns hos såväl företagare som politiker och anställda i den här regionen. De skulle alltså kunna ha ett inflytande i styrelsen för en vattenkraftsfond. Ett beslut om en sådan här inriktning skulle kunna återskapa en del av förtroendet för att riskkapital och kapital för investeringar i infrastruktur också finns i framtiden i den här regionen. Herr talman! I proposition 38 aviseras också att den statliga prospekteringen skall avskaffas och NSG upphöra. Det är ett mycket märkligt beslut, om man vill stimulera utvecklingen i den här delen av näringslivet. Å ena sidan säger man att en del av välfärden nu skall avvecklas för att få tillväxt så att det sedan kommer ny välfärd, men å andra sidan säger man att en del av prospekteringen skall avvecklas. Man har dock ingen beskrivning av hur den nya prospektering som är nödvändig skall komma i gång. Sverige torde vara den enda gruvnation som avvecklar denna prospektering, och vad jag förstår finns det stor risk för att också det utländska intresset minskar, när man inte har stöd av den statliga prospekteringen. Det här är tvärt emot den politik som regeringen i övrigt anser sig vara talesman för. Gruvnäringen är en del av ett produktionssystem. Den försörjer vår vidareförädlingsindustri och vår metallindustri, och den är en bas för en omfattande forskning inom gruvteknikområdet. Vi har en viktig gruvmaterielindustri, som säljer gruvmateriel runt om i världen. I och med detta beslut skapas osäkerhet i hela branschen, instabilitet inträffar, och det kommer varsel. Regeringen gör egentligen precis tväremot vad den i de officiella deklarationerna säger att den vill göra. Naturligtvis har också mineralprospekteringen och gruvnäringen stor regionalpolitisk betydelse. Det är nödvändigt med en markering av orimligheten i att avveckla den statliga prospekteringen. Några löften om annan prospektering ges inte. Jag yrkar bifall till meningsyttringen av Lars-Ove

Herr talman! Riksdagen skall ju godkänna de i propositionen föreslagna riktlinjerna för den långsiktiga strategin, och det står klart och tydligt i propositionen att den statliga gruvprospekteringen skall avvecklas. Därför anser jag att det är fullständigt logiskt att riksdagen gör en markering av att detta inte är en rimlig del av en ekonomisk strategi.
Herr talman! Det kommer att ske förändringar i det statliga engagemanget i gruvprospektering, och jag tror att det finns en ganska bred enighet om att det krävs förändringar. Hur detta skall ske, med vilka tidsramar och på vilket sätt, får vi återkomma till och diskutera senare, och därför tar vi inte ställning i sak nu.

Herr talman! På några futtiga rader i regeringens förslag om inriktning av den ekonomiska politiken aviserar regeringen att den statliga prospekteringsverksamheten skall avvecklas och engagemanget i nämnden för statens gruvegendomar skall upphöra. Det här beskedet från regeringen är minst sagt chockerande. Kritik har vid skilda tillfällen riktats mot den tidigare, socialdemokratiska regeringen för att den inte gjorde tillräckligt till gagn för gruvnäringen och prospekteringen, speciellt i norr. Om det här förslaget hade kommit från en socialdemokratisk regering, är jag helt övertygad om att flertalet av de borgerliga ledamöterna från flera av skogslänen hade kallat det huvudlöst. De hade verkligen stått på barrikaderna och slagits mot detta huvudlösa förslag. Men var är de i dag? Offrar de borgerliga ledamöterna sin landsdels intressen genom sin solidaritet med regeringen? Vi har inom vårt parti ibland haft delade meningar, och då har ni inom borgerligheten kallat det för rosornas krig. Kan inte ni ta ett krig, åtminstone i den här för oss så viktiga frågan, bland fyrklöver och blåklint och rösta för reservation 15! Herr talman! Faktum är att det var många som förväntade sig att den nya borgerliga regeringen skulle visa en större generositet, genom allt tal, inte minst i valrörelsen, om åtgärder för att öka tillväxten. Med aviseringar som denna ökar man inte tillväxten, åtminstone inte inom gruvindustrin och de näringar som är beroende av denna. Med facit i hand, i form av utskottets betänkande, frågar man sig om den svenska gruvindustrin inte tillhör den kategorin svenska företag som kan bidra till ökad tillväxt. Hela Sverige skall leva -- det var budskapet i regeringsförklaringen. Det här förslaget rimmar verkligen illa med det budskapet. Man frågar sig: Var går de nya svenska gränserna? Hur stort är Sverige i dag med den moderatdominerade regeringen? Det är ett mycket allvarligt regionalpolitiskt slag mot Norrbotten och Västerbottens inland, då NSGs prospektering är starkt koncentrerad till de två nordligaste länen, där de mest lovande projekten också finns. Av årets prospekteringsbudget på ca 60 milj.kr. satsas närmare 50 milj.kr. i de här två länen. Dagens ställningstagande kommer att innebära, om reservation 15 avslås, en nedläggning på sikt av SGAB, som bedriver verksamhet bl.a. i Luleå, med än fler arbetslösa. Detta kommer att skapa osäkerhet om ett antal mycket lovande projekt, vid en tidpunkt då gruvnäringen redan brottas med väldigt stora problem. Vi har exempelvis nedläggningshotet för Viscariagruvan i Kiruna med ca 200 arbetstillfällen som försvinner -- och det i en kommun som i dag har landets högsta arbetslöshet. Herr talman! Prospekteringen är nödvändig för gruvindustrins fortsatta överlevnad i detta land. Statens engagemang är en nödvändig garanti för att prospekteringen skall ske med tillräcklig bredd. Den svenska malmbasen kommer att vara slut inom ett eller två decennier. Det är därför nödvändigt att staten engagerar sig för att vidga basen. Gruvnäringens andel av industrisysselsättningen är betydligt större i malmfälten än någon annanstans. 75 % av industrisysselsättningen. Motsvarande siffra för Kiruna är 64 %. Är det någon som kan tänka sig dessa två kommuner utan gruvor? Om riksdagen avslår reservation 15 i utskottets betänkande, befarar jag att riksdagen slår den första spiken i kistan för den svenska gruvindustrin. Herr talman! Låt mig avslutningsvis än en gång kraftigt understryka vikten av ett fortsatt statligt ansvarstagande för prospekteringsverksamheten i landet och inom vårt län. Med detta vill jag särskilt yrka bifall till den reservation i betänkandet som handlar om prospektering, nämligen reservation nr

Herr talman! Jag vill gärna uppmana Bruno Poromaa att spara litet av sin energi tills vi skall behandla frågan i sak. Då kan vi också återkomma till eventuella krigsförklaringar och annat. Får jag också upplysa Bruno Poromaa att samtliga socialdemokrater som jag har talat med, åtminstone på Västerbottensbänken, är överens om att det behövs förändringar när det gäller statens engagemang i gruvprospekteringen. Det gäller inte minst NSG. Den reservation som Bruno Poromaa så kraftfullt pläderar för slår fast att allt skall vara som det är och att NSG skall fortsätta på exakt samma sätt. Vi vill återkomma till den här debatten när vi har fått ett förslag från regeringen. Till dess sparar jag min energi och hoppas att även Bruno Poromaa gör det. Han kan kanske behöva den då.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att det behövs förändringar. Men så radikala förändringar som man aviserar i propositionen betackar jag mig för. Jag hoppas verkligen att Stefan Attefall också är av den uppfattningen att han inte är med på sådana förändringar som regeringen aviserar. Därigenom hoppas jag också att Attefall röstar på reservation 15 när det så småningom blir dags för votering. Skall Attefall försöka övertyga mig, tror jag inte att det finns stora möjligheter. Attefall kan i sin hembygd försöka övertyga de människor som känner ett hot för sin sysselsättning.

Herr talman! Det finns områden i politiken där det inte händer så mycket beroende på att det finns stora politiska motsättningar. Så är uppenbart fallet när det gäller människors rätt till makt och inflytande över arbetet. De betydande politiska motsättningarna mellan den politiska högern och vänstern har lett till att vi inte har kommit särskilt långt på det området. Herr talman! Det finns också andra områden där alla är fullkomligt överens, men där det likväl inte händer särskilt mycket. Jag avser att säga några ord om ett sådant område. Jag tänker då på miljöpolitikens område. Var finns hindren? Alla politiska partier är så överens om att vi alla måste göra vårt yttersta för att få en bättre miljö. Näringslivets företrädare är också överens om detta. Det finns också utan tvekan en mycket stark allmän opinion som backar upp dessa krav. Hur kan det då komma sig att det trots det händer så litet? Jag har kommit till slutsatsen att denna enighet i själva verket är illusorisk. Det är en enighet i ord och på papper, men det är ingen enighet i praktiken kring vad som måste göras. I den regeringsförklaring som den nya regeringen avlämnade vid sitt tillträde, utpekade man miljöpolitiken som ett av fyra viktiga huvudområden. Jag skulle gärna vilja citera vad man då skrev i sin regeringsförklaring om miljöpolitiken: ''Regeringen kommer att ange tydliga miljömål, ställa bestämda miljökrav och använda effektiva styrmedel t.ex. miljöavgifter.'' Vi har inte sett något av detta. Jag skulle gärna vilja ha svar på frågan om när regeringen kommer att göra allt detta som utlovades i regeringsförklaringen. Man skrev också: ''Den ekonomiska och tekniska utvecklingen skapar unikt goda möjligheter för omställningen till mindre resurskrävande och miljöbelastande produktions-, energi och transportsystem.'' Om det bara för några månader sedan fanns unikt, goda tekniska och ekonomiska möjligheter att åtstadkomma allt detta, hur kan det då komma sig att man kort därefter i den proposition som regeringen lägger fram och som skall handla om inriktningen av den ekonomiska politiken inte kan finna ett spår av detta? De här unikt goda möjligheterna har regeringen inte på ett enda sätt kunnat utnyttja till att i sin proposition lägga fram ett förslag om vad man vill göra för att lösa det oerhört stora miljöproblem som vi står inför. Stefan Attefall sade tidigare att han är mycket glad över man skulle ha höga miljöambitioner. Han nämnde miljöräkenskaper som skulle tillföras de vanliga nationalräkenskaperna. Men det är en process som tar många år. Det är ett arbete som nyss har påbörjats. Varför har regeringen inte på något sätt talat om hur man skall gå vidare? Det finns en utredning som har avlämnat sitt betänkande. Vad avser regeringen att göra med den? Det sägs inte ett ord om detta i propositionen eller i betänkandet. Om man letar noga kan man hitta fem små ord i propositionen som utskottet sedan papegojlikt upprepar i sin text. Det sägs att det är viktigt att skydda och förbättra miljön. Det är dock en fras som saknar täckning i de förslag och färdriktningar som anvisas i propositionen och betänkandet. Vad menade regeringen egentligen med det som den skrev i sin regeringsförklaring, där man utmålade höga ambitioner? Jag skulle vilja påstå att man inte menade någonting. Det var en eftergift för att få ihop den här regeringen. För att få ihop den bräckliga regeringskoalitionen lät man centern skriva miljöavsnittet i regeringsförklaringen, men man hade ingen som helst tanke på att förverkliga detta. Centern lät sig uppenbarligen nöja med det. Jag tycker att centern har sålt sig billigt. I propositionen borde det ha ingått förslag med anvisningar om färdriktningen. Ingen begär att man efter några månader skulle kunna lägga fram ett fullständigt miljöpolitiskt förslag. Om man tittar på nivån på de övriga propositioner som regeringen har kommit med till riksdagen, inser man att man inte kan ha sådana krav. Men någonting borde man väl ändå ha skrivit. Hur tänker man gå vidare? Hur tänker man förmå näringslivet att ställa om till en produktion som är mindre krävande när det gäller energi och resurser och som kan lämma in vårt samhälle i ett fungerande kretslopp? Vilken typ av avgifter tänker man ha? Vilken typ av krav tänker man ställa? Det sägs inte ett ord om detta. Vi befinner oss i en lågkonjunktur. Det har talats mycket om det här i dag. Jag skall inte orda mycket om det. Det drabbar hela det svenska näringslivet, även skogsindustrin. När man läser om och ser vad som händer i skogsindustrin finner man ljuspunkter. En sådan ljuspunkt är den oblekta pappersmassan. Trots att lågkonjunkturen råder inte bara här utan i vår omvärld och i de länder som vi exporterar till, finns det en stor och växande efterfråga på oblekt pappersmassa. Jag har läst att flera ledande företrädare för skogsindustrin har yttrat att det är oerhört bra för svensk skogsindustri att man har oblekt pappersmassa. Det är den som kan vara lyftet och som kan bidra till att man ändå lyckas vända utvecklingen. Hur kom man dit? Ja, inte var det för att skogsindustrin på eget initiativ sade att man nu skall göra insatser för miljön och sedan genomförde det. Nej, det ställdes hårda politiska krav, som i sin tur backades upp av en stark allmän opinion. Det var så man fick fram produktionen av oblekt pappersmassa. Den visar sig inte alls vara ett hinder för en bra ekonomisk utveckling, som industriföreträdarna naturligtvis påstod när man ställde kraven, utan tvärtom visar sig vara en viktig och bärande del när det gäller möjligheten att bryta den negativa ekonomiska utvecklingen. Hur kan det t.ex. komma sig att bland de ledande biltillverkarna i världen som satsar på tätortsfördom som t.ex. är eldrivna, hittar man varken Volvo eller SAAB. Det beror naturligtvis på att svenska politiker inte har ställt krav. Vi har inte förmått att pressa våra biltillverkare till att gå i täten när det gäller den här utvecklingen. Så enkelt är det. Och även om det inte är enkelt så finns ett tydligt samband. Det är den här typen av åtgärder som också måste ingå i den regering som påstår sig föra en ekonomisk politik som syftar till en långsiktigt hållbar utveckling. Av detta finns inte ett spår i propositionen, betänkandet, eller regeringens agerande i övrigt. Alldeles nyligen har koncessionsnämnden beviljat nya tillstånd för tre stora oljeraffinaderier på Sveriges västkust. I de nya koncessionerna finns inget krav när det gäller kolväteutsläppen. Varför inte? Jag hoppas att dessa tillstånd kommer att överklagas. Då får regeringen besluta. Jag utgår ifrån att regeringen då kommer att ställa sådana krav. Oljeindustrin är en mycket viktig del i det ekonomiska livet. Om vi inte har det politiska modet att ställa krav på både oljeindustrin och biltillverkarna kommer vi aldrig att kunna bryta den negativa miljöutvecklingen som i så hög grad orsakas av trafikområdet. Det finns också andra saker som har effekter på miljön även om det inte framgår av propositionen eller betänkandet. Det finns planer på att dra in mellan 5 och 10 miljarder från Sveriges kommuner. Hur skall man kunna garantera att det inte får konsekvenser för den kommunala miljö och hälsoskyddstillsynen, som är den bärande delen när det gäller samhällets möjligheter att övervaka vad som händer med miljön? Vi tror i vänsterpartiet att det finns oerhört stora risker och att den här indragningen från de redan ekonomiskt hårt ansträngda kommunerna kommer att drabba detta oerhört viktiga område. Man talar om att man vill skydda och förbättra miljön. Hur skall man kunna genomföra det när man samtidigt föreslår kommunala indragningar i den här storleksordningen? Det talas mycket om Europaintegrationen och EG anpassning, som skall kunna bli en viktig del när man skall vända den ekonomiska trenden. Men det sägs ingenting om de miljökonsekvenser som förverkligandet av den inre marknaden för med sig. På den europeiska kontinenten har man en större medvetenhet om detta. Man talar om autoinfarkten, dvs. det faktum att förverkligandet av den inre marknaden leder till en mycket ökad transportmängd. Det påverkar miljön negativt. Hur skall man bemöta detta? Hur vill den nya borgerliga regeringen i Sverige försöka möta dessa problem? Om vi inte kan göra det kan vi inte heller förbättra miljösituationen, vare sig här eller internationellt. Det sägs inte ett ord om detta i regeringens proposition. Sanningen är att bakom den ekonomiska utveckling som vi ser i form av konjunkturcykler finns en annan som inte är cyklisk utan som är linjär. Den handlar om att människan under bara några korta århundraden lyckats bryta ned det som har byggt upp under årmiljoner. Under årmiljoner har det som finns på jorden strukturerats och sorterats upp i olika ämnen. Nu blandar vi ihop allt detta igen och gör allt till en stor osorterad avfallshög som vi inte kommer att kunna använda och som inte finns i fungerande kretslopp. Ett perspektiv på detta och åtgärder för att komma till rätta med de grundläggande problemen -- energi och resursförbrukning -- måste ingå i den ekonomiska politiken. Den får inte begränsas till att handla om de kortsiktiga ekonomiska konjunkturcyklerna. Den måste alltid -- i lågkonjunktur och högkonjunktur -- ha det här perspektivet och föreslå åtgärderna. Om vi inte lyckas komma till rätta med miljöproblemen, kommer vi över huvud taget inte att kunna ha någon ekonomisk utveckling i framtiden. Det är bara i ett mycket kortsiktigt ekonomiskt perspektiv som man kan säga att man producerar någonting när man t.ex. tar malm och grus ur jorden och använder det. Då konsumerar man i själva verket. Att i grunden bryta den utvecklingen och att se till att den ekonomiska produktionen inte är ett självändamål i sig utan ett medel för att skapa en bra tillvaro för människan inom de ekologiska ramarna, är det som all ekonomisk politik måste handla om. Därför är det med mycket stort beklagande jag tvingas konstatera att i denna proposition och betänkande finns inte ett ord om detta.
Herr talman! Jag har med mycket stort intresse lyssnat till Annika Åhnbergs inlägg. Jag sätter personligen mycket stort värde på hennes engagemang i miljö-, resurs och energifrågor. Jag tror -- och där delar Annika Åhnberg min uppfattning -- att miljö och resurspolitiken kommer att bli en av 1990-talets verkligt stora frågor. Det är viktigt att vi ägnar mycket tid här i riksdagen åt att utveckla instrument som främjar miljön i Sverige. Det gäller att vi hushållar med våra ändliga resurser, det må vara energi, råvaror eller annat. Om tiden hade räckt till i mitt inledningsanförande hade jag gärna utvecklat detta. Jag avstod med hänsyn till att vi senare i dag kommer att ha miljöministern med i debatten. Jag är övertygad om att han kommer att utveckla sin syn på dessa frågor. Det är riktigt, som Annika Åhnberg sade, att dessa frågor fanns med i regeringsförklaringen. De kunde gärna ha varit mer utvecklade också i denna proposition och detta betänkande. Jag kan väl lätta på förlåten och säga att i den budgetproposition som Annika Åhnberg och jag kommer att ha på riksdagens bord om några veckor blir det en betydande positionsframflyttning just på miljöområdet. Jag vågar utlova att det blir ett genombrott för Sverige när det gäller internationellt miljöengagemang. Vi kan återkomma till detta. Jag tror det är viktigt att vi också diskuterar miljöfrågorna i ekonomiska sammanhang. Vi behöver diskutera ekonomi och ekologi samtidigt. De hör intimt samman. Jag tror att i en framtida departementsorganisation måste målet vara att miljödepartementet väger lika tungt som finansdepartementet och att miljöfrågorna i riksdagen väger lika tungt som de ekonomiska frågorna. Vi måste också se sambandet mellan en god miljö och en god ekonomi. En god ekonomi är förstås grunden till att få resurser till att satsa pengar på miljöhushållning, miljöinvesteringar osv. Samtidigt skall vi ha klart för oss att om vi inte värnar miljön får vi inte råvaror. Ta skogen som exempel. Om vi skulle drabbas av en omfattande skogsdöd här i Sverige, till följd av försummelser i miljösammanhang, skulle det få mycket negativa konsekvenser för vår ekonomi och för exportnäringen. Just det sambandet bör i många olika sammanhang belysas betydligt bättre. Jag vet också, efter ett besök på OECD i Paris för en tid sedan, där några från finansutskottet var närvarande, att man inom OECD räknar med olika modeller för att också få fram modeller för att bevisa sambandet mellan miljö och ekonomi i framtiden. Detta är ett arbete som också bör ta sig uttryck på internationell nivå i större utsträckning än det gör nu.
Herr talman! Jag tycker att det är beklagligt att Per-Ola Eriksson säger att han är övertygad om att miljön kommer att bli 90-talets stora fråga. Den är mänsklighetens stora fråga och har varit det ganska länge. Om centern tror att det som redan händer och har hänt runt om oss i världen är någonting som kommer att hända på 90-talet, då är det mycket beklagligt. Ännu mer beklagligt är det att det är centerpartiet som har ansvaret för miljöpolitiken i den nya regeringen. Sedan återgår Per-Ola Eriksson till det sätt att skriva som man hade i regeringsförklaringen: ''Vi kommer att någon gång i framtiden.

Herr talman! När en borgerlig politiker i stället för att diskutera sakfrågan med mig börjar tala om utvecklingen i Östeuropa, då vet jag att han är väldigt illa ute. Jag har inte ansvar för den östeuropeiska utvecklingen. Jag har aldrig förespråkat sådana modeller. Vänsterpartiet i Sverige gör det inte heller. Däremot förespråkar vi en ekonomisk politik i Sverige som också bygger på ett hänsynstagande till miljön och som går ut på att vi måste få en långsiktigt hållbar utveckling som ryms inom de ekologiska ramarna. Det är inte någonting som vi i första hand skall göra i Östeuropa. Det är någonting som vi måste göra här, i vårt eget land. I det globala perspektivet handlar miljöproblemen i hög grad om att de rika länderna -- som Sverige faktiskt fortfarande tillhör -- överutnyttjar jordens resurser av energi och andra råvaror. Det är detta jag förväntar mig att en framsynt regering -- fastän jag uppriktigt sagt betvivlar att vi har en sådan -- borde ha med i sin ekonomiska politik.

Herr talman! Jag tänker inte hålla ett långt anförande. Jag skall bara ta upp några små saker. En viktig del av dagens debatt utgörs av partiledardebatten, och det är huvudsakligen den ekonomiska politiken som skall diskueras där. Därför överlämnar jag den till min partiledare. Vi har i övrigt inte deltagit i den här debatten. Det beror på att vi till väsentlig del, som ni vet, stöder regeringens politik. Av debatten har väl med all önskvärd tydlighet framgått att det är ganska viktigt vad Ny Demokrati intar för ställning. Det ger också ett stort ansvar, vilket vi tycker att vi har visat i några viktiga frågor. Annika Åhnbergs engagemang i miljödebatten uppskattar jag verkligen. Jag vill stryka under att vänsterpartiet kan stödja oss i våra ansträngningar att få till stånd en investeringsbank som till väsentlig del är avsedd att stödja miljöfrämjande åtgärder. Men det hör ju hemma i en annan debatt. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets betänkande i alla moment med undantag av mom. 11 där vi yrkar bifall till reservation 8.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av regeringens förslag om att avveckla statens engagemang när det gäller prospektering. Gruvverksamheten i detta land har funnits i över 700 år. Den är vår äldsta befintliga näring i industriell skala. Det var med bestörtning jag tog emot regeringens proposition. Jag satt själv med i mineralutredningen där vi alla var överens om att det var större resurser som borde komma till stånd. Det finns inget land i världen som kan kallas gruvnation där staten inte har ett engagemang i gruvnäringen. Engagemanget kan bestå av olika insatser, som vi också var beredda att diskutera. Det jag tänker närmast på gäller prospektering av sulfidmalmer, där det bara finns en framförhållning på mellan fem och tio år. När det gäller järnmalm finns en längre framförhållning. I frågan om hur prospekteringen skall organiseras finns det säkert mycket man kan diskutera. Viktigast är att man inte med ett pennstreck förintar en näring som funnits så länge och som betytt så mycket och som fortfarande är av stor betydelse för landet. Vilken annan näring har ett mervärde på 700 000 kr. per anställd? Jag, som kommer från verkligheten, liksom ni som är valda av svenska folket, borde förstå hur betydelsefull, ja, man kan säga hur ovärderlig gruvnäringen är för glesbygden, just av den orsaken att gruvhålet inte går att flytta. Om det skulle ha gått, kanske vi inte ens hade behövt diskutera denna fråga. Det som också gör mig beklämd är att människor som borde begripa glesbygdsproblemen alldeles har glömt bort vilka de representerar. Jag tänker närmast på arbetsmarknadsministern Börje Hörnlund, Karin Israelsson och Ulla Orring. De övriga borgerliga ledamöterna är det inte ens lönt att nämna, för de har aldrig framhållit att de är förespråkare för glesbygden. Majoriteten i mineralutredningen tyckte att det var av betydelse att staten direkt var engagerad i prospekteringen därför att det finns många mineraler som är betydelsefulla för landet, men som kanske inte är intressanta för privata prospektörer. Det kan t.ex. vara olika fyllnadsmaterial till pappersindustrin. Vår förhoppning i utredningen var att vi genom olika fördelar från statens sida skulle locka hit andra intressenter. I dag har vi en del samarbetsprojekt, till exempel Cogena. Det gäller en intressant guldfyndighet i Sorsele. Jag har den uppfattningen att Karin Israelsson är från den kommunen och borde känna till vilken betydelse den fyndigheten kunde ha för hennes lilla kommun. Man hör ofta att staten satsar mycket pengar och att resultatet är magert. Gruvprospekteringen måste man se på lång sikt och räkna som en infrastruktur. Men för de värsta belackarna, och en del av dem kommer från mitt eget län, bör nämnas att resultatet finns. Några exempel: Repsjömyran, diatonit, den ligger i Vindelns kommun. Den är färdig att sättas i gång. Samåsjön i Hälsingland, vanadin. Billinge i Skåne där man funnit kaolin. Detta är några av de fyndigheter som NSG tagit fram. De tre senare, diatonit, vanadin och kaolin, skulle kunna göra Sverige oberoende av import. Herr talman! Det är min förhoppning att Sverige också i framtiden skall kunna kalla sig en gruvnation, men då behövs det att vi alla hjälps åt för att kunna förverkliga denna rimliga begäran. Det är med största spänning jag ser fram emot hur glesbygdens representanter på den borgerliga sidan skall rösta. Jag yrkar bifall till reservation nr 15 i betänkandet.

Herr talman! Hans Gustafsson är ju en intellektuell människa, och han kan också ekonomisk politik. Han vet om att man måste se ekonomisk politik som en fråga om dynamik. Det gäller att få utveckling och att få ekonomin att fungera. Av den anledningen genomförde också socialdemokraterna marginalskattereformen, som också -- i ett strikt räkneperspektiv för en enskild människa -- kan upplevas som orättvis, i och med att man i kronor räknat sänkte skatten för höginkomsttagare mer än man sänkte skatten för låginkomsttagare. Men man gjorde det för att få ekonomin att fungera bättre, för att få dynamiken i ekonomin att fungera. Detta är nödvändigt för att vi skall kunna ta hand om de gamla och sjuka; vi får ju på 90-talet allt fler äldre. Hans Gustafssons eget parti har ju drivit en sådan politik, även om man inte har gjort det fullt ut. Vad hjälper det med ökade subventioner och att hålla fast vid avdraget för fackföreningsavgiften m.m. om räntorna drivs upp? Det drabbar verkligen s.k. vanliga människor som har villor och får göra avbetalningar på sina lån samt betala räntor. Nej, det handlar om att få grepp om den ekonomiska utvecklingen och få ned inflationstakten och räntenivån. Det gynnar alltid den vanliga människan. Den rike klarar sig alltid genom sina fastighetsinnehav och annat i en inflationsekonomi med hög ränta. Har den politik som förts under 1980-talet gjort att vi fått ökad rättvisa och minskade klyftor i samhället? Nej, det har inte varit fallet. Det är bara att se på statistiken för att konstatera det. Den regering som Hans Gustafsson ingick i var i så fall mer orättfärdig än vad någonsin den nya regeringen är ens på kort sikt.

Herr talman! Jag avser inte att använda mig av bibeln för att söka argument mot Hans Gustafsson. Jag tror att Hans Gustafsson och Stefan Attefall är bättre på att finna lämpliga citat ur bibeln än vad jag är. Under hela valrörelsen talade socialdemokraterna om att vändpunkten var i sikte när det gällde den ekonomiska politiken. De skapade förväntningar om att det bara handlade om dagar och veckor innan vändpunkten skulle komma. Därefter skulle det bli fart på hjulen i svensk ekonomi. Vi vet nu att denna vändpunkt inte kom, utan vi fick i stället ärva ett betydande budgetunderskott, en ökande arbetslöshet, ett betydande antal konkurser i näringslivet osv. Den politik som socialdemokraterna inkl. Hans Gustafsson stod för fram till september förra året ledde in Sverige i en återvändsgränd. Nu måste vi komma ut ur den genom att föra en helt annan politik. Det är alltså därför vi lägger om kursen på den ekonomiska politiken. Vi vill långsiktigt skapa tillväxt och balans i svensk ekonomi. Socialdemokraterna använder ofta bostadsbyggandet såsom överbryggningspolitik och som motorn i den ekonomiska politiken. Jag tror att det är fel att använda bostadsbyggandet på det sättet. Bostäder skall byggas när det finns behov därav och inte som ett medel i den ekonomiska politiken. Hans Gustafsson säger att en sänkning av kapitalskatterna innebär en börda för de sämst ställda. Men även Hans Gustafsson vet att det behövs småföretag som är livskraftiga och kan ge sysselsättning. När man sänker skatten på arbetande kapital eller sänker arbetsgivaravgiften, då är det inte ett sätt att sänka skatten för högavlönade. Enligt min erfarenhet tillhör inte egenföretagarna de riktigt besuttna och rika i samhället. När Hans Gustafsson nu återvänder till Blekinge för att fira jul bör han fundera över hur socialdemokraterna skall åstadkomma en nytändning i sin ekonomiska politik. Jag tror nämligen att de behöver göra det. Vi har i dag fått uppleva repriser på gammal socialdemokratisk politik, men den politiken har som bekant inte hållit. Nu måste socialdemokraterna tänka om. När Hans Gustafsson sitter i skenet från julgransljusen och äter skinka, hoppas jag att han -- och det gäller för övrigt alla socialdemokrater -- ägnar en liten tanke åt hur man skall vara med och forma en politik som håller för framtiden och som tar Sverige ur dess ekonomiska problem. Det handlar om att hålla nere inflationen, få fart på investeringarna, hjälpa fram småföretagen och låta de människor som i dag har arbete vara med och bära en del av bördan för att skapa sysselsättning åt andra människor. Med detta, herr talman, ber jag att få tillönska Hans Gustafsson och övriga ledamöter i kammaren en god jul och ett gott nytt år. Denna önskan omfattar även kammarens personal.

Herr talman! Jag begärde ordet i denna debatt eftersom Bo G Jenevall plötsligt yrkade bifall till reservation 8 angående den statliga regleringen av teletaxorna. Han hade en annan uppfattning när vi behandlade denna fråga i finansutskottet. Inte ens socialdemokraterna i trafikutskottet fann anledning att ställa sig bakom Ny Demokratis motion. Utskottet var helt enigt om att en statlig reglering av affärsverkens taxeverksamhet inte är önskvärd. Ny Demokrati kom in i riksdagen med ett mycket tufft program som gällde avreglering, minskad offentlig sektor och sänkta skatter. Och detta skulle åstadkommas genom sunt förnuft, och det var något som alla vi andra som satt här i riksdagen sedan tidigare i stor utsträckning saknade. När höstsessionen nu går mot sitt slut, kan man konstatera att facit har blivit precis tvärtom. I de fall där Ny Demokrati har gått emot regeringsförslag har det varit just med avsikt att öka den statliga regleringen och detaljstyrningen. Det har gällt prislapparna, teletaxorna, som behandlas i dag, och det gäller det statliga engagemanget för marknadsföring av turistnäringen, som också behandlas i dag. Genomgående handlar det om ökat politikerinflytande och ökad statlig styrning. I kammaren har Ny Demokrati också pläderat för ökad politisk styrning av SJs vagnsbeställningar, av Gotlandstrafikens taxor och av den statliga priskontrollen. Och man har också pläderat för höjda skatter, i varje fall för cirkusdirektörer. Ny Demokrati har helt övergivit det program som man har gått till val på. En återgång till det gamla systemet, där riksdagen detaljstyr taxor och versamheter i statliga verk, strider mot alla krav på sunt förnuft. Jag skulle vilja fråga Bo G Jenevall om han själv tror att detta är rätt väg att gå. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till utskottets skrivning när det gäller mom. 11.

Herr talman! Sedan den 13 december 1989 har, det efter beslut av den dåvarande regeringen i ett enskilt ärende, tillämpats en ordning enligt vilken de facto-flyktningar får asyl endast om det föreligger ett särskilt starkt skyddsbehov. Bakgrunden till beslutet var att den dåvarande regeringen ansåg att Sveriges mottagnings och utredningssystem för asylsökande nått gränsen för sin förmåga. Detta skulle därför beaktas vid bedömningen huruvida särskilda skäl förelåg att inte bevilja asyl åt de facto-flyktningar. föreligger inte längre, varför grunden för detta beslut har bortfallit. Därmed skall en återgång till att tillämpa utlänningslagens samtliga bestämmelser om rätten till asyl ske. Regeringen har därför i dag, med beslut i ett enskilt ärende, och i vilket den sökande bedömts som de facto-flykting, med hänsyn till såväl rättssäkerhetsintresset som den faktiska situation inom mottagnings och utredningssystemet som nu råder, uttalat att de särskilda skäl som avses i regeringens beslut av den 13 december 1989 inte längre bör beaktas. Därför beviljades den sökande asyl. Invandrarverket har med en särskild skrivelse överlämnat ett antal ärenden som underlag för en enhetlig bedömning av de facto-flyktingbegreppet vid ett upphävande av 13 december-beslutet. Inom regeringskansliet har därefter en genomgång skett av ett antal länder för att man skall kunna bedöma nivån för de facto-flyktingskap. Med upphävandet av 13 december-beslutet är det den enskildes skyddsbehov som skall underställas en strikt tillämpning av utlänningslagens bestämmelser. Parallellt med tillämpningen av 13 decemberbeslutet har det från tid till annan använts tidsrelaterade schablonregler som underlag för beslut om uppehållstillstånd, dvs. den tid som den sökande har väntat på beslut har haft stor tyngd i bedömningen av rätten att få stanna i Sverige. Detta har skapat ett stort mått av oklarhet. Metoden har onekligen sina nackdelar, inte minst när det gäller möjligheten att göra en rimlig avvägning mellan motstridiga omständigheter. En tidsregel kan också lätt leda till orättvisa och vad som kan uppfattas som irrationella beslut. Till detta kommer att åtskilliga de facto-flyktingar, trots 13 december-beslutet har fått stanna i Sverige, men då med hänvisning till humanitära skäl. Regeringen har därför i dag i ett annat asylärende uttalat att vistelsetiden inte bör tillmätas särskild vikt vid bedömningen av en asylansökan. Vistelsetiden bör i fortsättningen beaktas som ett av flera skäl som kan, men inte nödvändigtvis bör, leda till att uppehållstillstånd beviljas. Särskilda hänsyn måste emellertid även i fortsättningen tas till familjer med barn. Genom att införa en bestämmelse i utlänningsförordningen skall särskilt beaktas den anknytning till landet som ett barn kan få genom skola, förskola eller liknande. Om inte särskilda skäl talar däremot, t.ex. brottslig verksamhet m.m., får en ansökan om uppehållstillstånd beviljas medlemmarna i en familj om det i familjen vid beslutstillfället finns ett barn som fullgjort minst tre terminer i svensk skola, förskola eller liknande sedan ansökningen gjordes. För att slutligen tillmötesgå kraven på att de asylsökande som nu har vistats i landet en längre tid och ännu inte har fått sin ansökan slutligt prövad skall bedömas enligt hittills gällande tidsregler, har regeringen i dag, i en förordning som träder i kraft den 1 januari 1992, beslutat om bestämmelser av övergångskaraktär. Bestämmelserna innebär att utlänningar, som vid ikraftträdandet av förordningen vistats i riket mer än 18 månader efter det att ansökan om uppehållstillstånd gjordes men inte fått en slutlig prövning, får beviljas uppehållstillstånd om inte särskilda skäl talar emot det. Detsamma gäller en familj med barn som är sex år eller äldre och som vistats mer än ett år i landet. De beslut som nu har fattats innebär inte med nödvändighet att fler asylsökande kommer till Sverige. Det är situationen i vår omvärld som avgör detta. Redan nu har antalet asylsökande från de flesta länder minskat. Det är endast antalet jugoslaver som ökar kraftigt. Den viktigaste effekten av dagens beslut är att det bringas ordning och reda i prövningen av det skyddsbehov som de asylsökande åberopar.

Herr talman! Från socialdemokratiskt håll motsätter vi oss inte att det s.k. 13 decemberbeslutet upphävs, dvs. att man återgår till den grundläggande lagstiftningen för flyktingpolitiken. Det framgår också av den lagparagraf som 13 december-beslutet byggde på att det var ett undantag och att beslutet var tillfälligt. Även den socialdemokratiska regeringen hade förhoppningen att situationen skulle stabiliseras och att en återgång från den inskränkta asylrätten skulle bli möjlig i slutet av detta år. Det var ju den stora inströmningen av asylsökande hösten 1989 som försvårade ett bra och värdigt flyktingmottagande och som dessutom innebar stora påfrestningar för det svenska samhället. Men frågan har hela tiden varit när situationen skulle göra det möjligt att upphäva beslutet. Den borgerliga regeringen har nu funnit tidpunkten lämplig. Och vi respekterar den bedömningen, precis som en majoritet av riksdagen respekterade beslutet i december 1989. Lagen bygger också på att det är regeringen som måste bedöma hur stora resurser och vilka möjligheter som står till förfogande i proportion till inströmningen av asylsökande. Men det finns anledning att påpeka att många asylsökande för närvarande kommer till Sverige. Men vi utgår också från att invandrarverket får de resurser som krävs och behövs. Vi anser att det behövs ett helhetstänkande för att man skall kunna för en bra invandrar och flyktingpolitik. Vi behöver utveckla en aktiv flyktingoch immigrationspolitik som undanröjer eller lindrar orsakerna till flykt och påtvingad immigration.

Herr talman! Jag tycker att det är en styrka att socialdemokraterna inte motsätter sig en normalisering beträffande tillämpningen av utlänningslagen. Partierna har ju haft olika uppfattning om behovet och lagligheten i det tidigare beslutet. Jag tycker, som sagt, att det är en styrka att vi i dag gör samma bedömning. Jag vill också säga att invandrarverket nu har en beredskap och en möjlighet att hantera de olika situationer som skulle kunna uppstå i framtiden. Det är också en bakgrund till beslutet här i dag. Det är självklart att de resurser skall ställas till förfogande som behövs när det gäller att hantera olika uppkommande situationer.

Herr talman! Hans Göran Franck och jag har ju under årens lopp haft samma uppfattning i denna fråga. Jag personligen har således inte behövt dra lärdom av den här situationen. Och det är möjligt att det är många fler som har kunnat dra lärdom i detta avseende. Det är alltså min förhoppning att vi för framtiden inte skall hantera utlänningslagen så som den hanterats under senare år. I detta sammanhang vill jag ändå ge invandrarverket en eloge som under senare tid har betat av rätt långa köer. Därmed har handläggarsituationen förbättrats. Det är också min uppfattning att invandrarverket nu har en större beredskap när det gäller att hantera olika situationer. Man är bättre förberedd på olika situationer som kan uppkomma. Det är min förhoppning att vi för framtiden skall kunna åstadkomma ett mer flexibelt mottagningssystem över huvud taget. Det finns anledning att i denna kammare senare återkomma till den frågan.

Herr talman! Min första fråga till kulturministern, och jag tror att det i hög grad är en folkets fråga: Vad kommer detta att innebära i fråga om antalet flyktingar under 1992 jämfört med 1991? Nästa fråga är: Vad sade invandrarverket om det här? Själv har jag uppfattningen att man avrådde upphävandet av 13 december-beslutet. Men jag är kanske felinformerad. Frågan härnäst är: Det är ett mycket stort antal jugoslaver som befinner sig i Sverige, på turistvisum osv. Vad finns det för planer i det avseendet? Imponerande siffror nämns. Därför vore det intressant att få veta om ni har någon uppfattning i det sammanhanget. Vidare: Vilka sammanhang ser ni när det gäller vad som nu kan ske på andra sidan Östersjön, med tanke på de katastrofer som laddas upp där? Till sist vill jag bara säga följande. Om vi skall bekämpa den tilltagande främlingsfientligheten i Sverige, och det skall vi göra, måste vi vidta kloka politiska åtgärder. Vi måste ändra det politiska systemet så att folk får större förtroende för detsamma. Hur påverkar de här åtgärderna från den aspekten?
Herr talman! Den första frågan gällde vad detta beslut kan innebära i fråga om antalet asylsökande under 1992 jämfört med 1991. Ja, den frågan kan ingen svara på, därför att det är situationen i vår omvärld som är avgörande för antalet människor som kommer att söka skydd i Sverige. Jag tycker att inte minst den situation som just nu råder i Jugoslavien bekräftar detta. Varför söker sig människor hit nu och inte för ett år sedan? Ja, självklart beror det på nuvarande krigssituation i Jugoslavien. I fråga om de flesta andra länder minskar antalet asylsökande. Det beror på demokratiseringstendenser, på att diktaturer har fallit i Afrika och, inte minst, i Östeuropa samt på den stabilisering som noteras i Mellanöstern. Det är sådant som är avgörande och grundläggande för hur många människor det blir som söker skydd i Wachtmeister. Ja, vi har ju ett system med kvartalsredovisning från invandrarverket. När den senaste kvartalsredovisningen gjordes sade man: Situationen är nu sådan att vi i detta läge inte skulle begära av regeringen att tillämpa de s.k. särskilda skälen. När det gäller jugoslaverna vill jag säga att det är riktigt att många nu söker sig hit. Vi kan inte exakt säga hur många det är som befinner sig i vårt land, eftersom en del är här just på turistvisum. Ungefär två tredjedelar av dem som i dag söker sig till Sverige är jugoslaver. Hur skall vi hantera den frågan? undrade Ian Wachtmeister. Ja, hela Europa avvaktar händelserna i Jugoslavien. Eventuellt blir det en stabilisering, och då åker många hem. Eventuellt blir det under lång tid en förvärrad situation, och då måste vi i samarbete med andra europeiska stater bestämma oss för hur den situationen skall hanteras. När det gäller Östersjön är det naturligtvis också osäkert vad som kommer att hända under vintern när det gäller svälten och annat elände i dessa länder. Ett led i det arbetet är naturligtvis att vi i Sverige ger bistånd för att förhindra att människor skall behöva söka sig till Sverige. Det här beslutet är ett led i strävandena att skapa förtroende för just flyktingpolitiken. Det är nämligen skyddsbehovet som skall bedömas -- inte, vilket har varit det mest framträdande draget under senare tid, den tid som människor har suttit och väntat på flyktingförläggningar.

Herr talman! Avgörande för effekterna av just detta beslut -- huruvida människor som icke har ett skyddsbehov kommer att söka sig till Sverige -- tror jag blir de kommentarer som ledande politiker i detta land kommer att göra till detta beslut. Om kommentarerna från dem som är kritiska till flyktinginvandring blir att det nu är öppna dörrar för var och en att komma till Sverige, är detta helt klart en signal som kan uppfattas utanför våra gränser. Om de som egentligen vill att vi skall ha fri invandring gör samma kommentar, att vem som helst nu kan söka sig hit, är det också en signal för människor som inte har skyddsbehov att söka sig hit. Därför är det viktigt att inte minst ledande företrädare för denna kammare gör balanserade kommentarer, så att inte fel signaler ges. Grundläggande för svensk flyktingpolitik och invandringspolitik är att det är flyktingar med skyddsbehov som skall få stanna i Sverige.

Herr talman! Jag är glad åt att Birgit Friggebo är medveten om problemet ute på fältet, att det trots vissa signaler från regeringen förekommer att man tar barn i förvar, vilket är helt oacceptabelt. Jag ser fortfarande fram emot den dag när detta inte heller i praktiken förekommer. Jag tycker att detta är viktigt för att understryka att Sverige bör ha en humanitär flyktingpolitik. Vi bör återgå till en normalisering och följa internationella lagar vad gäller flyktingar och även vad gäller barnkonventionen.

Nu vidtar partiledardebatt. Debattreglerna är sådana att debattdeltagarna har rätt till replik när de har hållit sitt huvudanförande. Replikskiftena anordnas enligt den s.k. duellmetoden. I varje replikskifte har varje talare rätt till två treminutersrepliker.

Fru talman! Den borgerliga fyrpartiregeringen är en minoritetsregering. Den måste samarbeta med andra partier för att kunna få igenom sina förslag i riksdagen. Under den förra mandatperioden existerade ett samarbete över blockgränserna. Den socialdemokratiska minoritetsregeringen kunde därmed genomföra en rad stora, för landet och för framtiden, viktiga beslut. Vi kunde lämna in ansökan om medlemskap i EG, genomföra en nödvändig skattereform, besluta om att bygga Öresundsbron, få till stånd en trepartiuppgörelse om energipolitiken, för att nämna några exempel. Mot bakgrund av att valresultatet i september skapade en besvärlig parlamentarisk situation -- och med erfarenhet av vad det vill säga att leda en minoritetsregering -- sade jag omedelbart efter regeringsskiftet att det var rimligt att den nya regeringen fick en viss tid på sig att tänka över den parlamentariska situationen. Regeringen tog inte den chansen. Man försökte köra sitt eget lopp och blev i stället i praktiken beroende av Ny Demokrati. Vi befinner oss därmed i den allvarliga situationen att Sverige har en regering som saknar en strategi för hur landet skall styras. Vi har en statsminister som satsar på konfrontation, som inte vill samla nationen, som sätter sitt eget partis intresse framför landets. Och de övriga regeringspartierna stöder reservationslöst den moderata högerpolitiken. Folkpartiet har utan att tveka rivit upp skattereformen och slagit in på en skattepolitik som ensidigt gynnar de redan välbeställda, på vanliga löntagares och barnfamiljers bekostnad. Centern har gjort några halvhjärtade piruetter i massmedia, t.ex. när det gäller regeringens förödande byggnads och bostadspolitik. Men sedan har man snällt ställt in sig i ledet. Kds, som talade så mycket om etik och moral i valrörelsen, nickar ivrigt bifall till varje orättvist och orättfärdigt förslag som den moderatdominerade regeringen lägger fram. I fråga efter fråga har centern, folkpartiet och kds lagt sig platt för moderaterna. ''Den enda vägen'' kallar regeringen sin ekonomiska politik. Den leder til ökad tillväxt och till att alla får det bättre, lovar man. Det må vara att regeringen är så ideologiskt blockerad att man tror att det är så. Jag, och många utanför de socialdemokratiska leden, är övertygade om att det är precis tvärtom. Den politik regeringen Bildt nu hårt driver igenom leder till stagnation i ekonomin och till ökade skillnader och orättvisor mellan människor. Jag medger att det är ett hårt påstående. Men jag är inte ensam om att varna för att den s.k. enda vägen leder fel och allvarligt fel. Om Carl Bildt inte vill lyssna på mig, och på andra socialdemokrater, borde han väl ändå kunna ta visst intryck när samma kritik kommer från flera andra håll. ''Sveriges regering lurar sig själv om den tror att det går att uppnå dynamiska produktivitetsökningar med hjälp av skattesänkningar och genom att uppmuntra privata initiativ.'' Det är den ansedde amerikanske ekonomen Paul Krugman som säger det. Och han riktar sig direkt till den svenska regeringen. Krugman pekar på den utveckling som skett i USA efter tio år med samma nyliberala politik som regeringen Bildt nu vill pressa på Sverige. Denna politik -- med stora skattesänkningar, privatiseringar och ständiga nedskärningar av den sociala servicen -- har lett till att USA nu är på väg att bli ett tredelat samhälle. I toppen finns den rika femtedel som lägger beslag på hälften av inkomsterna. I mitten finns en medelklass som har det sämre i dag än för tio år sedan. Och i botten finns en fattig femtedel, utan hopp. Borde inte detta mana till viss eftertanke? Och borde inte marknadens reaktion på regeringens politik också vara en varningsklocka? Regeringen har lagt fram en höstbudget som försvagar statsfinanserna med 14 miljarder kronor. Raden av försämringar, som drabbar löntagare och vanliga hushåll, har inte räckt till för att betala alla de skattesänkningar på kapital, förmögenheter, arv och gåvor som regeringen mycket runthänt delat ut till dem som har det bäst ställt. Både avsaknaden av en genomtänkt parlamentarisk strategi och innehållet i regeringens ekonomiska politik har skapat osäkerhet i omvärlden om var regeringen står. Räntan steg. Aktiekurserna har sjunkit med nästan 20 % sedan valet. Här har Carl Bildt, mer än någon annan, predikat att vi måste lita på marknaden. Då är det en ödets ironi att hans regering just drabbas av marknadens misstro. Borde inte detta skapa någon liten spricka i regeringens själmedvetenhet? Det blir karensdagar, har Carl Bildt hotat. Handikappförbunden protesterade i ett uttalande i helgen och framhöll att karensdagar skulle slå hårt mot handikappade och kroniskt sjuka. I Danmark införde den borgerliga regeringen en karensdag 1985. Två år senare avskaffades den. Det visade sig nämligen att sjukfrånvaron ökade i stället för att minska. ''Ta tre och betala för en'', kallades karensdagen i dansk folkmun. En företrädare för Danska arbetsgivareföreningen säger att karensdagen inte var någon god idé. Han varnar den svenska regeringen för att en självrisk i sjukförsäkringen kan få oönskade effekter. Det har nämligen visat sig i Danmark att sjukfrånvaron inte bara ökade när man införde en karensdag, den ligger nu kvar på en högre nivå än före karensdagsexperimentet. Borde vi inte kunna lära något av de erfarenheter som vunnits i vårt grannland och därmed undvika att göra egna misstag? Skulle inte den massiva kritiken mot regeringens bygg och bostadspolitik kunna leda till ett omtänkande -- åtminstone på detta område? Jag uppmanade Carl Bildt i ett brev i oktober att dra tillbaka de framlagda bygg och bostadspolitiska propositionerna. Han lyssnade inte på det. Förra vecka demonstrerade 7 000 byggnadsarbetare här i Stockholm. Dem lyssnade han inte heller på. Att tiotusentals byggnadsarbetare drivs ut i arbetslöshet på grund av regeringens politik gör alltså inget intryck. Det är inte bara byggnadsarbetarna som demonstrerar. Byggföretagen är också oroade. ''Regeringens förslag kommer att slå hårt mot byggoch bostadssektorn'', hävdar Carl Bildt åtminstone kunna lyssna på byggföretagen? Var finns lyhördheten för medborgarnas vilja? Politikerna skall bestämma mindre och människorna mer, hette det i den moderata valpropagandan. Men när det gäller regeringens käpphäst -- privatiseringar -- då är borgerliga politiker beredda att driva igenom sin vilja till varje pris. Det verkar inte spela någon roll vad de människor som berörs tycker. Ta t.ex. skolan i Nacka som den borgerliga majoriteten vill privatisera, trots protester från eleverna, föräldrarna och lärarna vid skolan. Vad är det för valfrihet? När vi socialdemokrater kritiserar regeringens politik möts vi med arrogans eller tystnad. Nu kommer samma invändningar från en rad olika håll: från ekonomer, från branschexperter, från andra länder där samma politik prövats och misslyckats och från människor som får känna av i vardagen hur en dogmatisk högerpolitik gör deras liv sämre och ofriare. Men regeringen slår dövörat till. Det finner jag inte bara anmärkningsvärt utan djupt oroande. Inte sedan demokratins genombrott har Sverige haft en sådan koncentration av makten på några få händer och grupper. Det är i dag samma intressen som har den ekonomiska makten, makten över massmedia och nu också den politiska makten. Detta tillsammans med att regeringen motsätter sig en meningsfull dialog med det största oppositionspartiet, som representerar uppåt 40 % av väljarna, lägger ett tungt ansvar på dem som nu styr landet. Fru talman! Vi socialdemokrater säger nej till regeringens politik därför att den leder till stagnation, ökad arbetslöshet och orättvisor. Vår ekonomiska politik har tre mål: den skall skapa tillväxt, arbete och rättvis. Vi vill satsa på byggandet. Vi vill bygga 30 000 40 000 nya lägenheter per år. Det är nu vi skall satsa på ombyggnad och underhåll av skolor, sjukhus och liknande anläggningar. Det är nu vi skall sätta i gång de infrastrukturprojekt som redan är beslutade. Varför förhalar regeringen t.ex. Vi vill motverka finanskrisen. Staten får inte ta i anspråk en alltför stor del av allt riskkapital. Därför säger vi nej till den realisationsutförsäljning av statliga företag och statliga fastigheter om regeringen nu sätter i gång av ideologiska men inte av ekonomiska skäl. Vi vill hålla priserna nere. Därför måste vi hålla igen på hyrorna och skärpa konkurrensen. Vi vill bekämpa arbetslösheten, och vi vill göra det med aktiva i stället för passiva åtgärder. För oss är det viktigt att ungdomar kan få jobb. Därför vill vi satsa ytterligare 750 miljoner för att få ner arbetslösheten bland ungdomar. Vi tror inte, som regeringen, att tillväxt skapas av några få kapitalägare. Den växer främst i det dagliga arbete som löntagare utför. Därför vill vi förnya arbetslivet. Vi vill förbättra arbetsmiljöerna, garantera alla anställda ökad utbildning och kompetens och öka de enskilda individernas inflytande och ansvar över det egna arbetet. Vi vill driva en rättvis fördelningspolitik. Måste vi hålla igen, då skall det gälla alla. De som har det bäst ställt måste vara med och betala, och barnfamiljerna måste få den utlovade barnbidragshöjningen. Vi vill ha en tillväxt som också innehåller livskvalitet. Därför måste den ekonomiska tillväxten bedrivas i samklang med miljöpolitiken. Vi tar ansvar för Sveriges ekonomi. Vår finanspolitik är 8 miljader starkare än regeringens, inkl. barnbidragshöjningen. Vår politik är både rationell och rättvis.

Fru talman! Först ber jag att få tacka för de uppskattande orden från herr Werner. Jag förstår att de var mycket väl menade. Han är en vänlig person innerst inne. Vad han sade om barnbidraget -- att jag föll som en julgran -- får mig att ångra att jag inte i dag i kammaren hade på mig min julgran. Vi kommer att dela ut ett julkort med den här julgranen, som en gång tillhörde Karl Gerhard, här i kammaren. Lars Werner kommer att få två exemplar. Nej, jag gillar inte att vika mig för någon. Fråga statsministern! Vi vek oss i den här frågan om barnbidragen av hänsyn till Sveriges ekonomi. Jag har kommenterat det tidigare i dag -- att jag ansåg att det blåstes upp alldeles för mycket. Men då var det för sent, så att säga, att göra någonting åt det. Vad gäller vår vän riksbankschefen Dennis har ju jag gjort samma efterlysning som herr Werner, nämligen att det var lustigt att han inte har hört av sig i dag. Men det har han alltså inte gjort. Trägen vinner -- det ordnar sig så småningom. Till sist skulle jag vilja fråga herr Werner själv en sak. Han som varit ute och rest mycket, i varje fall förr i tiden, österut osv., och antagligen blivit bättre mottagen då än nu -- skulle inte han kunna tänka sig en liten resa gemensamt och att vi satsade på miljön i Baltikum? Låt oss säga att man skulle satsa 4 miljarder kronor på miljö och infrastruktur och på det viset fick en effekt här i Sverige som gav ungefär 10 000 nya arbeten här och stora besparingar i ekonomin osv. Skulle det inte kunna vara en fråga där vänstern och Ny Demokrati går fram tillsammans?

Fru talman! För det första skall jag gärna anträda en resa tillsammans med herr Werner. Jag vill dock gärna få välja vart vi åker, så att vi inte hamnar alldeles tokigt. Vad gäller hänsynen till barnfamiljerna var det just barnfamiljernas ekonomi som man var tvungen att ta hänsyn till i det läge som regering, riksbank och onda krafter utomlands hade försatt oss i -- inte vi. När det sedan gäller diskussionen om televerket, har jag förstått från televerket att det inte var någon diskussion, utan ett utbyte av informationer. De informerade mig, jag informerade dem, varför de informerade mig igen, varpå jag informerade dem, som sedan informerade mig. Jag informerade dem om att om jag var rätt informerad, så hade jag fått ett mycket tydligt ja på de förslag som jag tidigare hade informerat om. Det är tydligen så det går till. Några som helst kontakter hade vi ju inte. Det var precis som under regeringsbildningen: Ny Demokrati har inte kontakt med någon, men däremot talar vi med en hel del. Sedan till hur det var med utskotten. Vi är inte med i några förberedande kafferep i något utskott. Jag själv är inte med i något utskott alls utom som andre suppleant i två utskott, nämligen finans och utrikesutskottet. Det blir inget kaffe för våra ledamöter, och värmen från de andra är det si och så med. Fru talman! Vad gäller småföretagen -- det frågade också herr Werner om -- är nog mitt engagemang för småföretagen oerhört äkta. Det beror inte bara på att jag faktiskt har sysslat med företag hela mitt liv, utan det beror på att jag vet hur viktiga småföretagen är. Jag känner oerhört många småföretagare. De är duktiga människor, och de är Sveriges ryggrad, och vi är gärna med och satsar på dem. Men vår approach, vår attityd, till detta är kanske något mer realistisk än en del andras och börjar så att säga i rätt ända. När skall vi åka, Werner?

Fru talman! På nyårsnatten kommer den röda fanan över Kreml-borgen i Moskva att halas ner. I nästan tre kvarts decennier har den dag som natt varit symbolen för det kommunistiska imperium som en gång lovade en ny framtid för mänskligheten, men som nu gradvis faller sönder under bördan av sitt eget misslyckande. Kommunismen -- marxism-leninismen med alla dess dogmer och doktriner -- har förpassats till historiens skräpkammare. Nu avvecklas också långsamt en statsbildning som byggdes på dess grund. Sverige erkänner i dag Ryssland, Ukraina och Vitryssland som självständiga stater. Det är ett historiskt beslut. En ny politisk verklighet har växt fram på det forna sovjetiska imperiets territorium, och det är vår självklara uppgift att nu bygga så goda och nära förbindelser med det nya Ryssland, med det nya Ukraina och med det nya statsförbund som nu växer fram, som över huvud taget är möjligt. Förbindelserna med Ryssland har haft en stor roll att spela i vår svenska historia, och förbindelserna med Sverige spelar en icke oväsentlig roll i den ryska historien.

När vi nu tillsammans skall bygga det nya frihetens, fredens och samverkans Europa, är det till dessa traditioner och dessa erfarenheter vi skall återvända. Vi ser fram emot, att i konstruktiv samverkan och öppen dialog med det nya Ryssland och det nya Ukraina bygga den nya europeiska framtid som är vår allas. Ett skede i våra relationer tar slut när det röda fanan halas och Sovjetunionen försvinner. Ett nytt inleds när de nya staterna tar steget in i den europeiska familjen. Fru talman! Höstens val gav ett resultat som visade på en stark vilja att förnya och modernisera Sverige. I ett Europa statt i stark förändring var det uppenbart att förändringens vindar måste nå också vårt svenska samhälle.

Det är det program som regeringen sedan dess har arbetet på att inleda förverkligandet av. Skall man döma av de åsikter som förts fram här tidigare under debatten -- från Ingvar Carlsson, Ian Wachtmeister och Lars Werner -- utifrån litet olika utgångspunkter, är det deras gemensamma bedömning att regeringen i varje fall inte slösat bort tiden under de veckor som har gått. Vi har sänkt skatter, och vi har sänkt skatter speciellt för de mindre och medelstora företagen, eftersom det är de som måste bidra till att lyfta oss till en företagaroch tillväxtnation igen. Gör vi inte det så klarar vi aldrig arbetslöshetens gissel. Vi har inlett arbetet med att sprida ägandet och privatisera de statliga företagen. Vi har fattat det likaledes historiska beslutet att avskaffa löntagarfonderna. Vi har avreglerat byggmarknaden och gett hyresgästerna i de allmännyttiga bostadsföretagen möjlighet att köpa sina lägenheter. Vi har gått ifrån ett felaktigt beslut om bostadsfinansiering och tar nu fram ett nytt som vi sätter i sjön under våren. Vi har formulerat direktiv för ett nytt betygssystem och för en ny läroplan i skolan. Vi vill göra den svenska skolan till Europas bästa. Vi har gett direktiv till en ny grundlagsutredning med målet att stärka den enskildes rättigheter och att grundlagsskydda äganderätten. Vi har tagit viktiga steg för valfriheten i barnomsorgen. Vi har lagt grunden till en ny miljöpolitik. På punkt efter punkt har vi inlett omvandlingen av Sverige. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Ingvar Carlsson bekräftade i sitt anförande bilden av en regering som står enig bakom en strategi. Det är rätt. Vi har en strategi. Vi har redovisat strategin, och vi fullföljer den på punkt efter punkt. Vi står bara i början av det arbetet. Den ekonomiska politiken står självfallet i centrum för mycket av detta. Vi övertog regeringsansvaret i en bekymmersam ekonomisk tid. Det är inget tvivel om att den akuta situation vi har och de utsikter vi har för det kommande året är bekymmersamma. Vi har sagt att detta kräver en bestämd omläggning av den ekonomiska politiken. Detta är den enda vägen för att bryta upp från stagnationen och återvända till tillväxt. Den vägen är smal, men det är den enda. Jag noterade i senaste numret av Metallarbetaren att man där också inser att detta är den enda vägen. Ingvar Carlsson må beklaga detta och låta som om socialdemokratin hade något egentligt alternativ, men i Metallarbetaren skriver man i sin ledare att socialdemokratins styrka har varit att den haft en egen politik att erbjuda när landet befunnit sig i kris. Så var det på 1930-talet, på 1950-talet och på 1970-talet, men så är det inte på 1990-talet. Socialdemokraterna har inte längre något eget alternativ. -- Så skriver man alltså i Svårigheterna är betydande, och vi har inte försökt att dölja dem, varken före valet, under valet eller under de månader som har gått sedan dess. I början av den här veckan fick vi resultatet för hur ekonomin utvecklades under det tredje kvartalet detta år. Det är tiden mellan den 1 juni och den 30 september. Det är då vi skulle ha passerat den s.k. vändpunkten som det talades så mycket om, när vi tänker tillbaka på den tid som redan nu verkar att vara så långt borta. Investeringarna sjönk med 12 %. Det var den största minskningen av investeringarna på 20 år. Det var väsentligt mer än väntat. Arbetslösheten ökade med 40 000 personer under sommaren jämfört med våren, och varslen fortsatte att strömma in. Utbetalningen av socialbidrag fortsatte att öka. Tredje kvartalet ökade socialbidragen med storstadsområdena ökade de ännu mer. När vi nu också har fått riksrevisionsverkets inkomstberäkningar för staten ser vi att detta självfallet medför att statens inkomster faller. När produktionen faller och när aktiviteten i ekonomin faller, då faller också intäkterna via skatter och via avgifter med de oframkomliga effekter som detta dess värre har på statens budget. Så är det. Jag har ingen anledning att komma till någon annan slutsats än den som Allan Larsson redovisar i Tidens senaste nummer i en artikel som inte alls är ointressant. Där skriver han att bilden av ekonomin nu domineras av sviterna av det sena 80-talets misstag. Så är det. Bilden av ekonomin domineras av sviterna av 1980-talets misstag. Så är det nu och så kommer det att förbli under en tyvärr inte oväsentlig tid framöver. Detta till trots finns det anledning till en tillförsikt när det gäller den ekonomiska utvecklingen på längre sikt. En förändring av svensk politik är inledd. Jag ger gärna Ingvar Carlsson och socialdemokratin ett erkännande för att en del av denna viktiga förändring inleddes redan under den föregående regeringen. Då sänkte vi den statliga inkomstbeskattningen, beslut fattades här i kammaren om att ansöka om medlemskap i EG och det skapades nya förutsättningar för trovärdighet på energipolitikens område. Denna inriktning som sedan fullföljdes med stor kraft med en ekonomisk politik som sänker skatter för att göra tillväxt möjlig, som vill avreglera den offentliga sektorn och som ger bättre utrymme för konkurrens och valfrihet på samhällsekonomins olika områden skapar bättre förutsättningar för investeringar, för företagande och för tillväxt. Jag har inte någon anledning att falla in i optimism, innan optimismen men har grund i den faktiska verkligheten. Det kan i alla fall vara intressant att kontrastera de bekymmersamma perspektiv som vi har vad gäller svensk ekonomi nu och under 1992 och sviterna av 1980-talets misstag, för att återvända till den formuleringen, med den långsiktiga optimism som trots allt börjar att spira. LO-tidningen säger att nya rekordår väntar den svenska industrin. Ta inte ut detta i förskott! Vi är inte där än.

Men med den uthållighet och den övertygelse om riktigheten i den inledda politiska kursomläggningen som finns och som har en stark förankring i denna kammare, finns det grund för en tillförsikt vad gäller svensk ekonomis utveckling i det längre perspektivet. Detta är den enda vägen. Den är smal. Det finns inte utrymme för några överbud eller för något lättsinne. Det finns inte heller utrymme i detta dynamiska och förändrande Europa för en politik som bromsar och blockerar. Det skulle riskera att skada våra möjligheter med den inriktning av politiken som väljarna lade grunden för i valet och som vi redovisat i regeringsförklaringen den 4 oktober, som vi sedan dess har lagt fram inför denna kammare och som sedan dess har fått denna kammares stöd i alla avgörande hänseenden. Med den inriktningen av politiken är våra framtidsförutsättningarna goda.

Fru talman! Det är riktigt, Carl Bildt, att valresultatet ledde till en kraftig borgerlig majoritet i denna kammare, men trots det lyckades ni inte bilda en majoritetsregering. Det var det första misslyckandet. Nu ser jag med anledning av dagens opinionsundersökningar att man på borgerliga ledarsidor börjar räkna in Ny Demokrati i regeringsunderlaget också rent faktiskt. Efter att ha lyssnat på Ian Wachtmeister här förut i dag, säger jag bara: Arma regering. Carl Bildt säger att ni inte har slösat bort tiden. Ni borde nog ha använt tiden betydligt bättre. Till eftertanke. Tänkt efter före. Ni har slösat bort löntagarnas och barnfamiljernas pengar. De rika blir rikare och de fattiga blir fattigare i dag. Ni säger att ni har avskaffat löntagarfonderna. Det sade Carl Bildt här. Ni grälar ju som bäst om hur ni skall använda dessa löntagarfonder. Jag säger: Ni har avskaffat styrelser. Det är något helt annat, Carl Bildt. Det säger någonting om hur pass noggrant de prövar ärendena i regeringskansliet nu för tiden. I realiteten är det löntagarnas och pensionärernas pengar. Den linjen kommer vi att fullfölja. Carl Bildt säger att omvandlingen av Sverige skall fortsätta. Ja, jag har konstaterat i min inledning i dag att det är moderaterna som driver på nu och åstadkommer detta. Det blir ett annorlunda Sverige. Medborgarna håller redan på att känna av detta. Åtminstone möter jag väldigt många oroliga människor som säger: Vart håller det på att ta vägen med Sverige? Vad håller den här regeringen på att ställa till med? Jag skulle nog vilja uppmana Carl Bildt att också besöka en del svenska orter. I min inledning tog jag upp att amerikanska nationalekonomer tidigare har varnat den svenska regeringen för den politik den nu tänker föra. Jag tog upp att svenska byggföretagare varnar regeringen för effekterna på bostads och byggmarknaden. Jag tog upp den danska arbetsgivareföreningens varning när det gäller sjukförsäkringen och karensdagarna, och jag pekade på hur marknaden, den marknad som ni tror på, har reagerat inför den borgerliga regeringen. Jag konstaterar att statsminister Bildt inte hade ett enda ord att säga på dessa helt avgörande punkter, utan han upprepade bara att regeringen står för den enda vägens politik. Har man den inställningen som statsminister i en sådan här svår tid, då kommer det inte att gå annat än åt skogen.

Fru talman! Före valet sade Ingvar Carlsson hela tiden att det kommer aldrig att gå att bilda någon fyrpartiregering. Det var omöjligt. Den skulle falla samman omedelbart, bara vi gjorde minsta försök. Jag sade hela tiden att det kommer att gå. Det finns en så pass stark samsyn mellan dessa fyra partier att det på basen av den samsynen går att inte bara bilda en regering -- det har inget egenvärde -- utan en regering som kan föra en stark politik. Nu säger Ingvar Carlsson att det var ett misslyckande att vi inte bildade en fempartiregering. Men det har vi aldrig sagt att vi skulle göra. Det har vi inte försökt och avser inte att försöka heller. Vi har gjort efter valet det vi sade före valet, och vi har visat efter valet att det som Ingvar Carlsson före valet sade vara omöjligt var möjligt. Det var vi som hade rätt på den punkten. Ingvar Carlsson säger vidare -- han har sagt det förut -- att vi borde ha ägnat hösten åt att tänka i stället för att handla. Men vi gjorde inte bedömningen och gör inte bedömningen nu heller att det med den ekonomiska situation vi har -- och med de korta mandatperioder vi har i Sverige -- finns så särskilt mycket tid för en regering att bara sitta och tänka. Vi hade tänkt när vi satt i opposition. Vi hade lagt fram vår politik och våra förslag i motioner och i gemensamma program, och vi sade att det var på denna politik vi var beredda att regera. När vi fick väljarnas förtroende och mandat här i denna kammare har vi också regerat med utgångspunkt i denna politik. Nu söker vi samförstånd, självklart, och förankring i riksdagen i de olika frågor där vi bedömer sådant samförstånd vara a) alldeles oundgängligt i nationens intresse och b) dessutom möjligt att uppnå. Jag är övertygad om att utvecklingen under de närmaste åren -- mandatperioden är kort men i alla fall inte fullt så kort -- kommer att visa att även den delen av vår politik leder till framgång. Så bara kort angående våra skattesänkningar, som det klagas så våldsamt på ibland. Den stora skattesänkning vi gör från den 1 januari gäller matmomsen, den inrikes persontrafiken och turistmomsen. Den skattesänkningen är nödvändig och riktig. Det vi därutöver gör, som också är betydelsefullt, är sänkningen av förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet i de små och medelstora företagen. Den sänkningen är nödvändig och riktig med tanke på sysselsättningen, inte minst den regionalt spridda sysselsättningen.

Fru talman! Jag kommer till det. Låt oss därför hoppas, herr statsminister och fru talman, att detta går vägen, dvs. att vi kan nå enighet över blockgränserna. Det har varit olika bud här om huruvida Ny Demokrati utgör regeringsunderlag eller inte. Regeringen anser att vi inte utgör det, och socialdemokraterna och vänstern anser att vi gör det. Vi är precis som vanligt, dvs. ödmjuka men ganska pigga -- dock något klokare än vad ni andra låtsas vara. Jag skulle vilja veta vad statsministern anser att vi är. Jag har en direkt fråga till statsministern om turismen. Turismen är den största industrin i världen. Den växer snabbt över allt utom i Sverige, där den krymper. Statsministern vet tvärsäkert hur det är ställt i turistnäringen, då han har kontakter med ett pensionat i Härjedalen som råkar vara välbelagt. Tänker Sveriges regering satsa på turistlandet Sverige? Tänker ni ge marknadsföringsbidrag till den organisation som skall marknadsföra Sverige som turistland?

Fru talman! Min fråga gällde inte vem vi är. Det vet vi någorlunda väl. Frågan gällde var vi är. Vi har nämligen fått uppgifter om att vi är både i regeringen och utanför. Vi vill gärna ha ett klarläggande på den punkten. God jul!

Fru talman! När Lars Werner i sitt inledande anförande skulle göra sig lustig över det ena och det andra hade han svårt med de utrikes förhållandena. Han brukar ha det. Han hävdade att det norska försvarets hundskola låg i Oslo. Jag ber att få påpeka att det ligger i Dröbak. Vi skall inte ha några förvecklingar på den punkten. Sedan har vi frågan om förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet och vänsterpartiets inställning i den frågan. Det är ingen skam i att ha rätt, även om det känns litet ovanligt att ha hamnat i den situationen. Vänsterpartiet har också insett att det är ett problem med skatteförhållandena för småföretagen och att regeringen har slagit in på en väg som är nödvändig att beträda. Sedan är jag väl medveten om att vänsterpartiet därutöver har andra krav, som regeringen inte delar, men det är i alla fall värt att notera att vänsterpartiet på denna viktiga punkt har hamnat på samma ståndpunkt som vi. Så till frågeställningen om vad som inträffar med dem som har det bättre ställt. I sitt anförande talade Ingvar Carlsson om det som hade inträffat på börsen. Det har varit en betydande börsnedgång sedan början av hösten -- jag tror att den siffra som nämndes var 20 %. Även om detta i och för sig är en återspegling av bedömningen av den besvärliga situation som många svenska företag har, är jag helt övertygad om att en börsuppgång på 20 % efter att den borgerliga regeringen hade tillträtt skulle ha medfört att både Ingvar Carlsson och Lars Werner hade stått här och talat om att det nu var guldår för klipparna, för kapitalisterna och för kapitalägarna. Nu har börsen gått ned. Jag vill inte påstå att detta har någon större effekt vare sig hit eller dit, men låt mig bara konstatera att det faktiskt förhåller sig på det sättet. Sedan vill jag passa på tillfället att önska också Lars Werner en god jul. Och utan att ha Runeberg tillgänglig, vilket man ofta bör ha, vill jag bara säga att Lars Werner har många drag som förenar honom med den gamle kosackgeneralen Kulneff, om vilken Runeberg som bekant diktade att han älskade och slog ihjäl med samma varma själ.

Fru talman! Det kanske är väl att den här debatten går mot sitt slut, annars kan avslöjandena bli alltför hänsynslösa. Lars Werner ställde frågor till Ian Wachtmeister om hur förbindelserna var mellan honom och televerkets generaldirektör. Nu framkommer det plötsligt att Ian Wachtmeister skriver lappar till Lars Werner om vad han skall säga i debatten. Den typen av relation har jag inte äran att ha med Ian

Fru talman! Under senare år har jag haft förmånen att vid flera tillfällen få diskutera barnomsorg med en förskollärare som heter Eva Husbom. När vi träffas brukar hon snart sagt varje gång understryka hur viktigt hon tycker att det är med hög kvalitet i barnomsorgen. Eva Husbom är också en av de drivande krafterna bakom Pysslingen Förskola AB, som är det dagisföretag som för sex år sedan fick socialdemokraterna att sätta stopp för enskilda alternativ i barnomsorgen. Jag nämner det här med Eva Husboms kvalitetsambitioner därför att socialdemokraterna av någon outgrundlig anledning alltsedan mitten på 1980-talet har hävdat, så sent som i riksdagsdebatten i tisdags, att enskilda alternativ utgör ett hot mot kvaliteten i barnomsorgen. Det finns en avgrundsdjup skillnad mellan vad socialdemokraterna anser att enskilda alternativ på det sociala området skulle innebära och det höga ambitioner vad gäller kvaliteten som det stora flertalet av de här privata entreprenörerna själva har. För oss är det självklart att enskild verksamhet inte är något hot mot kvaliteten -- tvärtom. Enskilda entreprenörer vet att de kan överleva bara genom att bjuda en hög kvalitet. Och att en verksamhet bedrivs i offentlig regi innebär dessutom inte på något sätt en kvalitetsgaranti. En av de stora utmaningar som vi står inför under 1990-talet, om vi skall klara ekonomin och välfärden, är att förnya den sociala tjänstesektorn. Vi kan inte längre lösa alla problem genom att tillskjuta mer pengar, utan det är i stället nödvändigt att vi ser till att vi får mer valuta för skattepengarna. För att vi skall klara det behövs det olika slags åtgärder. Den statliga produktivitetsdelegationen sammanfattar det som krävs med begreppen drivkrafter och omvandlingstryck. Knappheten på resurser, som dess värre inte bara är något tillfälligt konjunkturfenomen utan som vi kommer att få leva med framöver, skapar i sig ett omvandlingstryck. Det innebär att en viktig förutsättning för förnyelsen är uppfylld. Men för att förnyelsen dessutom skall komma till stånd krävs det också drivkrafter som styr i rätt riktning. Tillräckliga drivkrafter saknas alltför ofta i den offentliga verksamheten. För att säkerställa att de sociala tjänsterna är tillgängliga för alla måste finansieringen också i framtiden huvudsakligen ske skattevägen. Men för att också säkerställa att resurserna utnyttjas väl och att kvaliteten höjs, är det viktigt med ökad konkurrens mellan olika producenter, offentliga och privata. Det är en av de viktiga slutsatserna av produktivitetsdelegationens analyser. De skriver i sin sammanfattning: Vad gäller produktionen kan produktivitet och kvalitet ökas genom att olika alternativ, också privata, tillåts verka inom stora delar av den offentliga sektorn. Detta är också regeringens uppfattning. Självklart finns det situationer då man kan lösa problem bara genom att skjuta till resurser, men det är inte alltid, inte ens vanligen, på det sättet. Det finns rikligt med erfarenheter som bekräftar att det ofta är möjligt att öka produktivitet och kvalitet i den sociala tjänstesektorn. Frågan är hur de nödvändiga drivkrafterna skall kunna skapas. Ändrad organisation, dvs. mindre enheter, decentraliserat beslutsfattande och ansvar inom den offentliga sektorn, är en väg att gå. Husläkarsystemet här i Stockholm, de s.k. kvartersakuterna, är ett belysande exempel på det. Genom en förändrad organisation, som innebär att man har brutit ner de administrativt stora och tunga vårdcentralerna i små enheter med fyra anställda på varje, har både kostnaderna sänkts och kvaliteten höjts. Men ändrad organisation inom den offentliga sektorn räcker inte. Enligt vår uppfattning krävs det dessutom ökad konkurrens mellan olika producenter. Med fler producenter ökar också möjligheterna till mångfald i utbudet av sociala tjänster och därmed till ökad valfrihet för dem som utnyttjar de här tjänsterna. Ökad mångfald och ökad valfrihet tillför dessutom i sig en kvalitet till välfärdspolitiken. Valfrihet är naturligtvis viktigt på alla områden, men det är kanske alldeles särskilt viktigt när det gäller sociala tjänster, där sådana svårfångade faktorer som förtroende och personkemi spelar en stor roll för det resultat som man uppnår. Det är inte sant, som det ofta sägs i debatten, framför allt från socialdemokratiskt håll, att alla goda uppslag ryms inom den offentliga sektorn. Många som har varit verksamma i offentlig sektor vet att det ofta är trögt att få gehör för nya idéer. Det finns också många exempel på att enskilda initiativ har brutit ny mark och visat vägen även för offentlig verksamhet. Därför är det nödvändigt att det finns möjligheter för den som vill pröva annorlunda idéer att kunna göra det utanför den offentliga sektorn. Vi tror också att konkurrens i regel är det bästa sättet att uppnå ett effektivt resursutnyttjande. Det räcker inte med att bara visa fram goda exempel och hoppas att alla andra skall göra likadant. Bara vetskapen om att det finns någon som klarar av en sak bättre leder inte i sig till några förändringar. Drivkrafterna för det saknas. För mig som liberal och som socialminister är en av de stora utmaningarna på 1990-talet att verka för en förnyelse av välfärdssektorn, så att kvaliteten kan höjas och produktiviteten öka. Skulle vi, som socialdemokraterna ofta säger, avstå från den här förnyelsen innebär det ett hot mot hela välfärdspolitiken. Med största sannolikhet skulle ett växande missnöje riktas mot välfärdsstaten. Beredskapen hos medborgarna att vara med och betala för den gemensamma välfärden skulle minska. Det skulle rasera ett viktigt fundament för hela välfärdspolitiken. Vi skulle få en ökad privatisering också när det gäller finansieringen och därmed ökade risker för social segregering. Det är just för att undvika en sådan utveckling som vi satsar på förnyelse och utveckling av välfärdspolitiken, på ökad valfrihet och ökad konkurrens, på att ge utrymme för enskilda alternativ vid sidan av de offentliga. Skrotandet av lex Pysslingen här i kammaren i tisdags var ett viktigt steg på vägen i den processen. Nu skall vi gå vidare och se hur vi från statsmakternas sida och från regeringens sida kan medverka till ökad mångfald, valfrihet och konkurrens också på andra områden. Fru talman! Ingvar Carlsson påminde om det som vi väl alla vet, nämligen att julen är här. Julen är i mycket barnens högtid, och för de flesta svenska barn är förväntningarna så här års högt uppskruvade. Det är julklappar och julstämning, dagar tillsammans med mamma och pappa, julsånger, Kalle Anka och mycket annat som hör julen till och som man nu går och väntar på. Men julen är inte lika idyllisk för alla barn. Det gäller självfallet för många barn ute i världen, men inte heller alla barn i Sverige ser särskilt förväntansfullt fram mot julen. I går besökte jag BRIS, Barnens rätt i samhället, och fick ta del av den oro som många barn känner. För en del barn kanske julen kommer att innebära nya sexuella övergrepp, för andra bråk mellan och med kraftigt berusade föräldrar. Många barn far illa också i dagens Sverige. Det finns naturligtvis inga enkla lösningar på sådana här problem, men det är vår uppfattning att socialtjänsten har varit för litet uppmärksam på de här utsatta barnens behov. För att i någon mån råda bot på detta har socialstyrelsen fått i uppdrag att utforma och genomföra ett program som syftar till att öka förmågan hos socialsekreterare och andra att se, förstå, beskriva och möta utsatta barns behov. I flera år har de borgerliga partierna här i kammaren begärt att barnens situation i missbrukarfamiljer skall uppmärksammas särskilt. I dag har regeringen antagit direktiven till den alkoholpolitiska kommission som aviserades i regeringsförklaringen. Den får som en av sina uppgifter att göra just detta. Barn till missbrukare har ofta en svår social situation. Många av dem tillåts inte att vara barn utan tvingas ta ansvar för syskon, hem och föräldrar. De skador som kan bli följden av att dessa barn inte får utvecklas i sin egen takt och inte får sina grundläggande behov av trygghet tillfredsställda kan medföra svåra konsekvenser senare i livet. Vi behöver naturligtvis ökade kunskaper om hur barn i missbrukarfamiljer har det. Men redan det vi vet om barn till alkoholiserade föräldrar är mer än tillräckligt för att motivera en fortsatt restriktiv alkoholpolitik. Barn i missbrukarfamiljer tillhör i högsta grad det glömda Sverige. Familjer som har barn med handikapp är en annan sådan grupp. För många av de familjerna är stödet ifrån stat och kommun otillräckligt i dag. Det gäller inte minst sådana familjer där barnen har mycket grava funktionshinder. Många familjer upplever att ansvaret för vården har vältrats över på dem och att deras strävan att själva ta hand om barnet utnyttjas av samhället. Många vittnar om en ständig kamp för att få sina rättigheter tillgodosedda. En av de allra viktigaste uppgifterna för välfärdspolitiken är nu att förbättra livsvillkoren för människor med funktionshinder och deras anhöriga. Det gäller inte minst barnen. Redan i vår kommer regeringen att framlägga förslag om ett kraftigt förbättrat vårdbidrag för föräldrar som har barn med handikapp. Det är något som vi i folkpartiet liberalerna har arbetat för i många år. Senare under nästa år kommer regeringen att lägga fram ett förslag till ökat stöd för handikappade grundat på förslagen från handikapputredningen. Flera av de stödinsatser som där föreslås vänder sig särskilt till barn och deras familjer. Ytterligare en grupp av barn som jag gärna vill nämna är flyktingbarnen. För två och ett halvt år sedan hade vi en ganska hård debatt i kammaren om konsekvenserna av den utlänningslag som det då fattades beslut om. Jag tillhörde dem som i samband med det hävdade att den nya utlänningslagen skulle leda till ett ökat förvarstagande av barn. Jag var inte ensam kritiker, men jag hade bl.a. en debatt med Maj-Lis Lööw i kammaren om detta. Den nya lagen trädde i kraft efter ett års uppskov vid halvårsskiftet i fjol. Samtidigt skedde en kraftig ökning av förvarstagandet av barn. Den har fortsatt under detta år. Tyvärr, och jag menar verkligen det, nödgas jag konstatera att jag och andra kritiker fick rätt i bedömningen. Tillämpningen av utlänningslagen på den här punkten står i strid med FNs barnkonvention, som Sverige var ett av de första länderna i världen att ratificera. Denna utveckling är oacceptabel. Det är inte rimligt att låsa in barn på det sätt och i den omfattning som nu sker. Som Birgit Friggebo har aviserat kommer hon så småningom att föreslås en lagändring på denna punkt. Barn i Sverige har det genomsnittligt sett sannolikt bättre än barn i något annat land i världen. Samtidigt är det emellertid viktigt att understryka att vårt ansvar för barnen naturligtvis inte stannar vid nationsgränserna. Den stora majoriteten av barn i världen lever under omständigheter som är långt ifrån vad de flesta svenska barn upplever. Den grundläggande innebörden i barnkonventionen är: Alla barn är våra barn. Det fordras dramatiskt förbättrade villkor för barn i den fattiga världen och i stora delar av den gamla kommunistvärlden. Trots att barnhälsovården har byggts ut är barnadödligheten fortfarande förfärande stor. Varje år dör över 14 miljoner barn innan de har fyllt fem år. Det finns starka skäl att inrikta en växande andel av de svenska biståndsinsatserna på barn i uvärlden. Fru talman! Låt mig till sist återvända till svensk mark. Under nästa år räknar jag med att lägga fram ett förslag om en barnombudsman. Det pågår en diskussion om vad denna barnombudsman exakt skall få för uppgifter. En tanke som jag själv har funnit tilltalande är att låta barnombudsmannens huvuduppgift bli att bevaka just hur FNs barnkonvention efterlevs i Sverige. Om vi skall leva upp till barnkonventionens stolta princip om att barnets bästa skall ha företräde, finns det mycket att göra också i Sverige. Fru talman! I några debatter inför valet konstaterade jag att solidariteten hade satts på undantag i socialdemokraternas Sverige. Det finns skäl att påminna om att socialdemokraterna under sin regeringstid gång på gång sade nej till angelägna handikappreformer, t.ex. höjt vårdbidrag. De drev igenom den utlänningslag som har lett till ökat förvarstagande av barn, beslutat om den tillämpning av lagen som hindrade många de factoflyktingar och krigsvägrare att få asyl i Sverige. I flera omgångar skar de ner u-landsbiståndet. Vi liberaler gick till val för att vända den politiken. Vi är stolta över att nu tillhöra en regering som inte bara genomför en nödvändig omläggning av den ekonomiska politiken med undantag av skattereformen som ligger fast, utan som också visar att solidaritet inte längre bara är retorik reserverad för högtidstalen utan en viktig princip i konkret handling.

Herr talman! Svaret på frågan är självfallet ja, och det svaret gäller för hela regeringen, det är jag helt övertygad om. Det är precis så som resonemangen har gått hos oss. Men vi kan inte göra allt på en gång, och därför är vår start på detta område, nämligen att ta bort skatten på arbetande kapital, vilket gäller just småföretagen, så viktig. Detsamma gäller för skogsvårdsavgiften och sänkningen av turistmomsen. När det gäller turismen har jag och mitt parti en positiv inställning till att gå vidare, att se till att vi vänder trenden för turismen, så att vi äntligen kan få fler utländska turister i Sverige än svenska turister utomlands, utan att nödvändigtvis minska den senare gruppen. Detta är en viktig del av den ekonomiska balansen gentemot omvärlden, bytesbalansen, och det är därför en riktig inriktning. Jag vill däremot inte stå här och utlova pengar å hela regeringens vägnar. Sådana beslut fattar vi tillsammans.